Herr talman! Det stora intresset för Gotlandstrafiken här i dag är faktiskt glädjande, men nog är det belysande för hanteringen av den frågan att under sommaren två av riksdagens utskott och flera partiföreträdare har besökt Gotland och därefter, enligt pressuppgifter, uttalat sin förvåning över att riksdagsbeslutet kunde få så negativa effekter för oss på Gotland. Jag vill gärna hälsa kammarens ledamöter välkomna på fler studieresor. Då kan vi förhoppningsvis få acceptabla kommunikationer till och från Gotland så småningom. Nivån för transportstödet till Gotland fastlades av regeringen, som tillställde riksdagen en skrivelse som inte medgav motionsrätt. Följaktligen hade man ingen möjlighet att yttra sig den gången. Detta var alltså utgångsläget för den utredning som kom till stånd. Det riksdagsbeslut som fattades den 3 eller 4 juni innebar en möjlighet — och den tolkningen har också andra gjort — till en dialog mellan rederiet och transportrådet. Rederiet erbjöd sig att köra med M/S Gotland inom den av riksdagen fastlagda kostnadsramen, men transportrådet sade nej. Detta är, enligt min mening, en knäckfråga. Eftersom rederiet kom med ett erbjudande, borde man ha tagit upp en diskussion. Då hade vi haft en oförändrad trafik i dag. Till de inskränkningar som gäller Oskarshamn hör också att M/S Tjelvar tas ur trafik, vilket betyder — som någon antydde — mindre kapacitet inför nästa års turistsäsong. Vidare innebär det att det inte finns någon reservkapacitet vid tillfälliga bortfall av någon av de andra färjorna. Dessutom sker nu en stor del av värnpliktsresorna med båt, något som har medfört en betydlig ökning av kapacitetsproblemen på Nynäshamnslinjen. Här hade Tjelvar kunnat ge en inte oväsentlig avlastning under högsäsong. Med tanke på den gynnsamma utvecklingen av bunkerpriserna borde det ha varit möjligt att ompröva beslutet. Jag vill fråga kommunikationsministern om han är villig att medverka till en sådan omprövning med tanke på det ekonomiska utrymme som finns tack vare lägre bränslekostnader. Detta är ingen oväsentlig fråga. Slutligen: Vad är en rimlig kostnad? Det är förmodligen ett ungefär lika diffust begrepp som ”tillfredsställande transportförsörjning”, eftersom det inte går att få någon bättre definition.

Herr talman! Kommunikationsministern har inte svarat på mina frågor. Den första frågan, om när det egentligen blev bestämt att Gute skulle sättas in i persontrafik, förstod jag att kommunikationsministern inte ville svara på, eftersom man här gick händelserna i förväg. För det första skrev generaldirektören för transportrådet Claes-Eric Norrbom till Gotlandsbolaget redan den 22 maj, alltså nästan två veckor före riksdagens beslut om Gotlandstrafiken, och meddelade att man kunde kalkylera med Gute i persontrafiken. För det andra bereddes faktiskt inte Gotlands kommun och länsstyrelsen på Gotland, som tidigare alltid varit fallet, tillfälle att yttra sig över transportrådets förslag till turlista, innan definitivt beslut fattades. Detta är ju faktiskt ganska unikt. Den andra frågan, om kommunikationsministern tycker att de handikappade borde låta sig nöja med beskedet att Gute är en övergångslösning, sänder jag än en gång över till kommunikationsministern och väntar nu på svar. Olle Östrand sade att det faktiskt finns fler färjor än Gute-färjan i Gotlandstrafiken. Jag känner igen argumentationen från företrädare för transportrådet. Man hänvisar de handikappade till andra transportmedel. Att hänvisa handikappade resenärer i kollektivtrafiken till andra färdmedel — som ofta avgår från andra platser — är enligt min mening lika allvarligt som om ett företag skulle strunta i att handikappanpassa sina nya lokaler med hänvisning till att handikappade kan söka sig jobb någon annanstans. Jag tycker att det är förnedrande för de handikappade med sådana antydningar och uttalanden. Olle Östrand sade vidare att Gute är anskaffad för att även kunna ta passagerare. Om Olle Östrand med passagerare menar långtradarchaufförer är det naturligtvis riktigt. Färjan är anpassad för att ta 40-50 långtradarchaufförer men inte för passagerare med bagage, barnvagnar, handikapp osv. Gute är byggd som godsfärja, för att i första hand transportera farligt gods. Jag väntar på kommunikationsministerns svar på min andra fråga.

Herr talman! På Gotland kämpar vi i dag med det svåraste arbetsmarknadsläget på mycket länge. Det finns flera skäl till detta, som jag inte skall gå in på här och nu. Men faktum är att arbetslösheten stiger, avflyttningen ökar och befolkningens antal börjar minska. Regeringen har uppmärksammat detta och har gett statens industriverk i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla och förnya det gotländska näringslivet samt att medverka till genomförandet av åtgärderna. Resultatet heter Avstamp Gotland. Det är en utmärkt produkt, som konkret redovisar möjligheter att genomföra sådant som vi alltför länge bara har talat om. Med gemensamma ansträngningar från länet och statsmakterna kan vi i Avstamp Gotlands anda motverka och vända den negativa trend som för närvarande är genomgående i gotländskt näringsliv. Senast i går fick vi veta att vi får 1 milj.kr. till åtgärder i denna anda. Det tackar vi för. Samtidigt har vi litet svårt att inse logiken i att det på samma gång har genomförts försämringar i Gotlandstrafiken. Jag tar debatten här i dag till intäkt för att det nu så att säga kommer att bli samstämmighet i signalerna från statsmakternas sida på den här punkten. I Avstamp Gotland talas det mycket om kommunikationernas betydelse för det gotländska näringslivet, inte minst på turismens område men också på många andra områden. I den idéskiss som jag tidigare talade om framförs bl.a. tanken på en avgiftsfinansierad komplettering till den bastrafik som vi anser oss ha rätt till. Inom ramen för nuvarande avtal har vi redan till sommaren 1987 chansen att pröva denna möjlighet. Jag hoppas att så kommer att ske. Jag delar Olle Östrands uppfattning om att det är litet senkommet att i dag uppröras över konsekvenserna av vårens trafikpolitiska beslut i riksdagen. T.o.m. trafikutskottets medlemmar spärrar i dag upp ögonen och säger: Oj då, blev det så här illa? Som om de inte hade haft tillgång till transportrådets utredning, som om de inte hade sett det särskilda yttrande som Birger Rosqvist fogade till betänkandet och som om de inte hade hört de av mig och flera andra i debatten framförda farhågorna för vad som skulle komma att hända om de förändringar i utbudet som det talades om skulle genomföras. Jag litar på att den generösa inställning som här i dag har redovisats kommer att bestå vid kommande behandling här i kammaren. Vi gotlänningar kommer ätt minnas och påminna om detta.

Herr talman! Kommunikationsministern har självfallet rätt i att riksdagen verkligen inte kan smita undan sitt ansvar för sakernas tillstånd i fråga om Gotlandstrafiken. Och Olle Östrand sade också helt riktigt att riksdagen borde ha begärt mera pengar till denna trafik. Nu känner jag mig inte särskilt trampad på tårna, eftersom vpk har förklarat sig berett att bidra härvidlag och vara med om att föreslå att mera pengar anslås. Det löftet står vi fast vid. Jag sade i mitt förra inlägg att jag tolkade det faktum att i dag företrädare för samtliga fem partier här i riksdagen uttrycker sitt missnöje med och sin kritik mot det nuvarande tillståndet när det gäller Gotlandstrafiken som ett tecken på att riksdagen är beredd att ompröva beslutet och anslå mera pengar. Litet mera pessimistisk blev jag emellertid när jag hörde Ingrid Hasselström Nyvall säga att folkpartiet inte är berett att förorda högre anslag. Då vet jag inte hur vi skall kunna lösa detta svåra problem, för jag tror inte att det bara är fråga om en teknisk konstruktion, om vissa förändringar i tidtabellerna e. d. Men när det gäller diskussionen om de stora kostnaderna för Gotlandstrafiken anser jag att det måste finnas vissa proportioner, för statsbidraget har ju under årens lopp faktiskt minskat realt. Samtidigt har taxorna ökat väsentligt mer än konsumentprisindex. Dessutom skulle behovet av statsbidrag avsevärt förändras om kapitalkostnaden för tonnage och hamnar inte räknades in i underskottet. Jag vill knyta an till vad Gösta Andersson enligt min mening helt riktigt sade, när han gjorde en jämförelse med exempelvis SJ:s investeringar på andra håll i landet där staten går in med subventioner, inte minst i det överhettade Stockholmsområdet. Jag tror att man måste ha det perspektivet, då man diskuterar vilka subventioner, vilka pengar vi lägger ner för att klara kommunikationerna i landet i övrigt. Då blir kostnaderna för Gotlandstrafiken inte så väldigt förskräckande. Avslutningsvis vill jag säga när det gäller Gute — det är ju så många som slagit fast att Gute inte är något passagerarfartyg — att naturligtvis kan Gute ta passagerare, precis på samma sätt som statens järnvägar skulle kunna frakta människor på fastlandet i godsvagnar. Men ingen skulle komma på tanken att frakta fastlänningar i godsvagnar mellan Stockholm och Göteborg, för det skulle då bli ett ramaskri. Gotlänningarna tror man emellertid att man kan behandla på det här sättet.

Herr talman! Jag tycker det finns anledning att än en gång påminna vissa av interpellanterna om att det var inom ramen för beloppet 59 milj.kr. som transportrådet hade att administrera Gotlandstrafiken efter vårens beslut. Det var mot den bakgrunden -— jag är själv ledamot av transportrådet, och det är ju inte obekant här i kammaren — vi tvingades att sätta in Gute under vissa dagar på lågtrafiktid. Gute tar nämligen 39 passagerare och 11 bilar med chaufförer, och för det mesta är det under de dagar, då Gute trafikerar Gotland, färre än 39 passagerare ombord. Alternativet hade varit att sätta in fartyget Gotland, som tar 1 400 passagerare. Man skulle då i ett läge, där det är så här få passagerare ombord, ha begagnat en färja som tar 1400 passagerare. Om man hade gjort på detta sätt skulle det ha inneburit att samhället fått subventionera varje Gotlandsresenär med ett belopp i storleken 1000 kr. Det fanns inte utrymme för detta inom den givna kostnadsramen. Jag tycker att Gösta Andersson gör det väldigt bekvämt för sig. Först sitter han som främste ledamot från centerpartiet i trafikutskottet och föreslår riksdagen att bevilja ett anslag på 59 milj.kr. Sedan går han helt oberörd upp i talarstolen och säger att det bästa som kunde hända vore att transportrådet frikopplades från att administrera Gotlandstrafiken. Men då måste det ju bli någon annan som administrerar Gotlandstrafiken inom ramen för ett anslag på 59 miljoner. Nej, Gösta Andersson, så lättvindigt får man inte springa ifrån ett ansvar som ledamot i trafikutskottet. Faktum kvarstår: Gösta Andersson har varit med och fattat ett beslut i trafikutskottet och även i riksdagen om en anslagsram på 59 milj.kr. Herr talman! Slutligen vill jag upprepa att — och det framhöll även kommunikationsministern — om det finns samma enighet här i kammaren om att förbättra Gotlandstrafiken när vi behandlar anslagsfrågan nästa gång 1988, kommer vi helt säkert att få en trafik på Gotland som alla kan vara nöjda och tillfredsställda med.

Herr talman! Först några fakta. För det första: Det är inte riksdagen som fattat beslut om att sätta in Gute. Det är viktigt att understryka. För det andra: Vad centern bidragit med i trafikutskottet är att vi fick riksdagen att behålla det transportstöd som transportrådet föreslog skulle avskaffas. För det tredje: Enligt de uppgifter jag fått har bolaget erbjudit sig att upprätthålla trafiken, utan att sätta in Gute, inom ramen för det anslag som riksdagen har givit. Detta är några fakta som kanske tål att tänka på i den här debatten. Jag vill säga till Sven Hulterström att det vore bra om han här i kammaren erkände att Gute är olämplig för persontrafik. Det vore bra om han i klartext talade om att både handikappade, äldre och barnfamiljer har svårigheter att åka med den färjan. Det vore bra om han erkände att färjan inte uppfyller rimliga krav på komfort och service. Om kommunikationsministern intar dessa ståndpunkter är slutsatsen enkel. Då måste han aktivt medverka till att vi får en bättre service och andra alternativ för Gotlandstrafiken. Slutligen vill jag i all ödmjukhet påpeka för Olle Östrand att transportrådet har tagit fel på viktiga punkter. Det kan man väl erkänna. Transportrådet har — Prot. 1986/87:18 förordat att man skall slopa Gotlandsstödet. Där har man fått bakläxa aven 4 november 1986 enhällig riksdag. Samma transportråd har förordat en enda hamn på GTA om fastlandet. Där har man fått bakläxa av en stor opinion i Sverige. Transportrådet har förordat lastfartyget Gute. Det är det tredje stora misstaget. Jag skulle kunna åta mig att anföra en del andra exempel, men jag skall inte förlänga debatten med detta. Men till det positiva: Jag uppfattar ändå kommunikationsministern så att han vill ta ett steg åt rätt håll, och det tycker jag är bra. Jag förväntar mig att hans uttalande kommer att leda till konkreta positiva besked.

Herr talman!

Det tycker jag i rättvisans namn också bör sägas. Det har ställts ytterligare ett antal frågor som jag skall försöka besvara. Är inte Gute olämplig? frågar Gösta Andersson. Bör handikappade låta sig nöja med Gute som transportalternativ? frågar Jerry Martinger. Jag har redan i det första svaret sagt att Gute får betraktas som en övergångslösning. Om Gute hade varit en helt tillfredsställande lösning hade det inte funnits någon anledning att betrakta den som en övergångslösning. Men jag vill liksom Olle Östrand påminna om att Gute inte är det enda alternativet. Jag skulle ha haft full förståelse för de beskrivningar som har lämnats i fråga om Gutes olämplighet och konsekvenserna därav om Gute hade varit det enda alternativet vid resor till och från Gotland. Men så är det nu inte. Jag vill emellertid gärna säga att denna färja — som inte har byggts väsentligen för passagerartrafik, även om det går att ta passagerare på den — naturligtvis inte är handikappanpassad på ett sådant sätt som vi anser att en passagerarfärja skall vara. Detta är inget att sticka under stol med. Med hänsyn till den kritik som har förts fram, inte minst från Jerry Martinger, finns det anledning att påminna om, även om det redan har framgått av debatten, att några förslag om en höjning av anslagsnivåerna för att lösa dessa problem inte heller fanns från moderat håll när riksdagen fattade sitt beslut i juni. De enda som kan säga sig ha varit beredda att medverka till detta är Bo Hammar och hans parti. De ville inte ha några begränsningar. Men övriga partier ville ha någon form av begränsning av anslagsnivåerna. Då går det naturligtvis inte att komma till rätta med alla problem i trafiken. Det som nu har skett är ett uttryck för att riksdagen uttalade att dessa anslagsnivåer inte skulle få svämma över sina bräddar, och det är ett resultat av ett besparingsuppdrag som transportrådet fick. Detta får konsekvenser. 107 Vad är då en tillfredsställande trafikstandard och trafikförsörjning och vad är en samhällsekonomiskt rimlig kostnad, frågar Gunhild Bolander. Enligt riksdagens mening var även det beslut som man fattade i juni uttryck för vad som borde kunna bedömas som en tillfredsställande trafikförsörjning. Men jag tror inte att vi får någon slutlig definition på detta, eller, rättare sagt, att vi får någon definition som alla kan ställa upp på. Det kommer alltid att finnas önskemål som går längre än det som riksdagen betraktar som en tillfredsställande trafikförsörjning. Man får säga att det i fråga om detta finns en viss definition. Men, Gunhild Bolander, vi får förmodligen aldrig en definition som alla kan ena sig om. Så mycket pengar tror jag aldrig att riksdagen kommer att vara beredd att anslå till detta ändamål. Det är trots allt ganska stora underskott i trafiken som man måste finansiera redan i dag. Det som har hänt nu till följd av att man överskred de riktmärken som man hade uppsatt för anslagen är besparingsåtgärder som vi naturligtvis skall hoppas att vi slipper leva med i den kontinuerliga trafikförsörjningen.

Om vi kan föra debatten i mer seriösa former tror jag också att det finns förutsättningar för att vi skall kunna åstadkomma en trafikförsörjning som skapar — med hänsyn till att det är en ö det handlar om — så likvärdiga förhållanden som möjligt i jämförelse med övriga delar av landet och som också kan stämma med det som har åberopats av flera debattörer, nämligen att vi har vissa ambitioner när det gäller regionalpolitiken. Dessa omfattar givetvis Gotland, och de har också på många sätt kommit till uttryck i konkreta beslut när det gäller Gotland.

Herr talman! Det är så lätt att tala om mer och mer pengar. Det är vad vi i folkpartiet inte har velat göra. Vi har velat väcka frågan: Kan man inom ramen för de anslag som riksdagen beslutade om i juni ta upp nya förhandlingar? Oljepriserna har i alla fall stått sig hela det här året, även om de väntas gå upp nu. Gotlandsbolaget har synpunkter i detta sammanhang. Det skulle ha varit värdefullt om vi hade kunnat få ett besked om att man åtminstone är villig att ta upp en diskussion. Man är under hela den långa vintern och våren tre dagar i veckan hänvisad till Gute. Visst finns det andra båtar, men de som bor på det småländska fastlandet, i sydöstra Sverige, på Gotland och Öland upplever en ofrihetskänsla när de tre dagar i veckan är hänvisade till en båt vars standard inte motsvarar — jag vill inte precis jämföra den med en godsfinka — andra klass på järnvägen. Det tycker vi är normal standard, som man skall kunna få i fråga om kommunikationerna. Statsrådet Hulterström är inbjuden att resa efter E 66 den 5 december. Jag vet inte om han skall göra det, men om han gör det hoppas jag att han under denna resa inte bara tittar på vägen utan också låter sig informeras om turistförhållandena i sydöstra Sverige, Västervik och Oskarshamn samt på Öland. Det är viktigt för turismen både på Gotland och i sydöstra Sverige att vi har en väl fungerande trafik under turistsäsongen, och naturligtvis också under övriga delar av året. Här har vi en unik möjlighet att pröva om turisterna är villiga att betala för sig på en linje utan statsunderstöd.

Herr talman! Först vill jag säga till Olle Östrand att alla turer med Gute hittills har varit fullbokade. Något utrymme över har faktiskt inte funnits. Det handlar inte om högre anslagsnivå. Rederiet har förklarat sig berett att trafikera inom den kostnadsram som riksdagen har angivit. Då förstår jag inte varför man inte låter transportrådet ompröva sitt beslut om inskränkningarna — rederiet är som sagt berett att trafikera i samma omfattning som under föregående vinterperiod. Då beredskap från rederiets sida finns, tycker jag att man faktiskt borde ompröva sin inställning härvidlag. Nu är ju bränslekostnaderna lägre, varför det hela ryms inom nuvarande kostnadsram. En effekt av dagens debatt borde vara en viljeyttring från statsrådets sida gentemot transportrådet. När dessutom den samhällsekonomiska vinsten inte tillnärmelsevis — avsikten var ju ändå att göra en besparing i statskassan — blev så stor som man hade räknat med, är det ytterligare en motivering att ompröva beslutet i transportrådet. Vi kanske inte borde röra oss med begrepp som tillfredsställande transportförsörjning om ingen kan definiera vad det står för. Då tycker jag att vi kan stryka den vokabulären i trafiksammanhang. Det är tämligen meningslöst att föra en debatt i sådana termer. Avslutningsvis vill jag uttala förhoppningen att statsrådet som varande från västkusten så småningom blir varmare i kläderna i sin uppgift och förmår att se till helheten, så att vi har att emotse en bättre trafik till och från Gotland. Jag ser fram mot ett förslag att ta ställning till här i riksdagen efter det nuvarande avtalets utgång.

Herr talman! Nej, kommunikationsministern, några förslag om ökade anslag från moderat håll fanns inte i våras när frågan diskuterades — det är riktigt. Men vi kunde å andra sidan inte föreställa oss att resultatet skulle bli som det har blivit. Riksdagen beslutade ju inte att sätta in Gute i trafik. Och Gotlandsbolaget ställde också sin garanti före debatten i riksdagen. Garantin finns. Glöm inte det! Det är klart att vissa kanske inte tar debatten på allvar. Det beror på om man vill det eller inte. Kommunikationsministern vill tydligen inte. Frågan är hur länge en övergångslösning skall bestå. Det otillfredsställande är att man enbart hänvisar till en övergångslösning och inte säger någonting om hur länge den skall finnas kvar. Beträffande de handikappades situation säger kommunikationsministern att det inte finns så mycket av lyx för de handikappade på Gute. Det var väl att ta till i underkant. Jag vill läsa upp ett stycke i Gotlands Allehanda som beskriver den första resan med Gute som passagerarfartyg i höstas: ”Synen när rullstolsburne Lars Muthas bars ombord var verkligen beklämmande. Han kördes i sin rullstol in på båtens övre trailerdäck — men där var det stopp. För sedan måste han upp i den omdiskuterade, branta trappan som leder upp till båtens salong. Det finns ju ingen hiss ombord. De anställda som hjälpte honom fick omväxlande släpa, dra och bära honom upp för den långa och 70 cm breda trappan.

Dörrar skall vara möjliga att spärra i öppet läge. Hinder i form av trösklar skall på lämpligt sätt elimineras genom tex ramp eller fällbar tröskel. Samtliga trösklar skall vara kontrastmarkerade.” Kommunikationsministern har gjort ett besök på M/S Gute. Kommunikationsministern klarar trösklarna. Men det gör inte de handikappade. Att bara säga att det inte finns någon lyx för de handikappade tycker jag verkligen är att ta till i underkant.

Herr talman! Man kan diskutera nästan allting i den här frågan. När Olle Östrand säger att vi har 1 400 platser på M/S Gotland, säger jag att vi har 710 fasta sittplatser. Om man utnyttjar varenda en av hyttplatserna får man 379 platser till. Då kommer man uppi 1 089. Fällstolar på däck kan möjligen vara någonting för sommartrafiken. För att tillägga någonting utan att upprepa vad andra har sagt skulle jag vilja säga något om detta med alternativ och om utgångspunkten. I helgen skall en grupp gotländska ungdomar till fastlandet för att delta i en tävling, så som ofta händer. En del av dem är rätt unga. De skall tävla på lördag förmiddag. De måste åka hemifrån på fredag eftermiddag. De skall till Stockholm och kommer dit sent på fredag kväll. De måste alltså övernatta två nätter i Stockholm och tillbringa den tredje natten ombord på båten, som kommer tillbaka till Gotland på morgonen, några timmar innan de skall vara i skolan. För tävlingarna i Stockholm under lördagsförmiddagen måste de alltså vara hemifrån under mer än två och ett halvt dygn och bekosta övernattning för två nätter. Det är inte mer än 12, kanske 13 mil till tävlingsplatsen. På alla andra ställen i landet hade en sådan här resa ordnats så att föräldrar och ledare ställt upp med bilar eller bussar och kört ungarna till och från tävlingen på samma dag. Det här handlar om Nynäshamnslinjen och inte alls om de indragningar vi har diskuterat i dag. Jag har ändå velat peka på detta som ett exempel på den basnivå vi har att utgå ifrån när man börjar diskutera försämringar. Jag kunde ha gett fler exempel, som visat vilka kostnader vi har på sträckor jämförbara med dem på fastlandssidan eller hur långt i förväg man på Gotland måste planera sin semester om man vill ha bilen med sig. Jag ville ha detta sagt för att man skall ha det i åtanke när man diskuterar den här frågan och säger att det finns alternativ. Vi är inga bortskämda barn som surar därför att man har tagit ifrån oss fördelar. Vi begär inte att få det bättre än andra, men vi tycker att det är ett rimligt krav som gotlänningar och andra som nyttjar trafiken ställer, nämligen att en lägre transportstandard än den vi hade före de nu genomförda försämringarna skall betraktas som oacceptabel.

Herr talman! Det går inte att trolla med pengar, åtminstone inte i statsfinansiella sammanhang. Om vi skall klara Gotlandstrafiken, då måste vi ställa upp med ökade anslag. Jag noterar att Sven Hulterström mycket ärligt har erkänt att vpk faktiskt har förordat ökade anslag, och jag tycker därför att vi från vår sida nu kan ventilera de problem som har uppstått. Det är nämligen problem som vi har förväntat oss. Att de har dykt upp är alltså för oss ingen överraskning. Avslutningsvis vill jag säga att jag däremot blir litet pessimistisk när jag hör företrädare för de borgerliga partierna, som förklarar att de inte är beredda att medverka till ökade anslag. Detta säger de efter en lång och tidvis ganska uppjagad debatt. Det kan duga att stå här och lufta sin indignation i en interpellationsdebatt, men till vad nyttar det? Jag tror att gotlänningarna förväntar sig mera än vackra ord. De hoppas på konkreta åtgärder när det gäller Gotlandstrafiken. Men sådana kostar faktiskt för det mesta pengar.

Herr talman! De regler om handikappanpassning som Jerry Martinger läste upp gäller för nybyggda fartyg. När det är fråga om begagnat tonnage skall handikappanpassningen vara genomförd senast 1992, och i dag skriver vi 1986. Jag vill tillägga, herr talman, att jag är fullkomligt övertygad om att vi aldrig kommer att få se något förslag från moderata samlingspartiet om ökade anslag för Gotlandstrafiken. Det kan låta gentilt att Gotlandsbolaget, som Gunhild Bolander säger, har erbjudit sig att inom nuvarande kostnadsram trafikera Oskarshamn med M/S Gotland. Nu har bunkerkostnaderna sjunkit, men om de i stället skulle ha ökat, då hade vi aldrig — det är jag övertygad om — fått detta erbjudande från Gotlandsbolaget. För vad hände 1984, Gunhild Bolander? Då hade vi en beräknad kostnadsram på 40 miljoner, och utfallet blev 71 miljoner. Skrev Gotlandsbolaget då ut en räkning på 40 miljoner? Nej, räkningen slutade på 71 miljoner. Jag tycker det finns all anledning att påpeka detta i den här debatten. Sedan vill jag säga följande till Gösta Andersson. Riksdagen har inte beslutat att sätta in Gute i färjetrafiken till Gotland. Riksdagen har inte beslutat att införa ett bashamnsalternativ osv. Däremot är det Gösta Andersson och jag och alla andra i den här kammaren som har gett transportrådet i uppdrag att inom en kostnadsram på 40 milj.kr. framlägga förslag när det gäller att trafikera Gotland. Det var mot den bakgrunden som transportrådet föreslog den här lösningen. Jag är fullständigt övertygad om att om riksdagen hade beslutat att ge transportrådet i uppdrag att inom en kostnadsram på 70-80 milj.kr. utarbeta förslag på hur man skall lösa problemet med Gotlandstrafiken hade detta bashamnsalternativ aldrig blivit aktuellt. Man skall inte ta så lättvindigt på den här frågan som Gösta Andersson gör. Man skall inte bara så att säga skjuta skulden på transportrådet och tro att man på det sättet kan göra sig fri från ansvar. Gösta Andersson har precis samma ansvar som alla vi övriga riksdagsledamöter har. Därför reagerar jag väldigt starkt när han försöker skjuta ifrån sig ansvaret genom att skylla på transportrådet.

Herr talman! Kenth Skårvik har ställt följande frågor till mig. Finns det möjlighet att denna järnvägslinje kan byggas ut över norska gränsen fram till Oslo? Jag vill inledningsvis erinra om att Bohusbanan tillhör riksnätet. Det betyder att banan enligt riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 skall finnas kvar under överblickbar framtid. Regeringen har också nyligen beslutat att bibehålla nuvarande tågantal på banan även kommande år. Så sent som i maj i år besvarade jag en interpellation om Bohusbanan. Jag svarade då att det i första hand är SJ som har att väga olika investeringskrav mot varandra och att upprätthålla en acceptabel trafikstandard. Jag hänvisade vidare till den långsiktiga prövning av investeringar i infrastrukturen som SJ skulle göra på regeringens uppdrag och förklarade att jag inte var beredd att vidta några speciella åtgärder för enskilda bandelar. SJ har nu presenterat sin utredning om de framtida investeringsbehoven i det svenska järnvägsnätets infrastruktur. Där framgår bl.a. att det totala behovet av reinvesteringar är mycket stort. Enbart på det ersättningsberättigade bannätets riksnätsbanor, dit Bohusbanan hör, uppgår det till över 3 miljarder kronor fram till år 2000. Upprustningsbehoven på Bohusbanan måste vägas mot andra investeringsbehov som får ses i ett övergripande perspektiv för vårt järnvägsnät. Jag anser liksom tidigare att det i första hand är SJ:s sak att väga olika investeringsbehov mot varandra och upprätthålla trafiken på en acceptabel standard.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Som jag uppfattar det är det rakt och korrekt men inte precis positivt för Bohusbanans standard och framtid. Tåget är det miljövänligaste transportmedel som finns både för persontransport och för godstransport. Ändå förekommer det med jämna mellanrum att vi lägger ned järnvägstrafiken på vissa linjer eller låter järnvägslinjer förfalla i detta land. Sedan en längre tid tillbaka har rädslan ökat mer och mer bland invånarna i Bohuslän att deras järnväg skall drabbas av samma öde som många andra järnvägslinjer. Jag förstår kommunikationsministerns lilla irritation över att efter så kort tid återigen få svara på en interpellation angående Bohusbanan, men efter den senaste sommarens skrivelser i den bohuslänska pressen förstår jag bohuslänningarnas rädsla och förundran, och det borde kommunikationsministern också göra. Eftersom vår kommunikationsminister också gästar Bohuslän som sommargäst, kan ministern inte ha undgått sommarens alla artiklar om den bohuslänska järnvägen. Det är desto mer förvånande att vår kommunikationsminister inte har gått in i debatten och talat om hur verkligheten egentligen är och skall bli. Den ene SJ-tjänstemannen säger att Bohusbanan förfaller och att hastigheten måste sänkas. Den andre säger att någon upprustning inte behövs. Banan har den standard den behöver ha. En tredje säger att banan förfaller samt att nya s.k. öronmärkta pengar måste till. Den fjärde säger att han inte förstår kritiken. Han vill inte upprusta banan. I en artikel kan vi läsa oss till att man från centralt SJ-håll har hört av sig till Göteborg om man inte kan dra ner på underhållet med 25 96 och sagt att banans dagar är räknade. En SJ-tjänsteman säger att Bohusbanan håller sekelskiftesstandard. En annan SJ-tjänsteman säger att han inte kan ansvara för säkerheten och att en sänkning av hastigheten till 40 km/tim kan bli aktuell snarast. Ytterligare en annan säger att Bohusbanan klarar många år och att dödsryktet är överdrivet. En säger att rapporten som avgivits till regeringen är ett nödrop och att dagens anslag till SJ från regeringen bara räcker till att hålla standarden på de stora tågnäten och att en konsekvens kan bli att Bohusbanan kan läggas ned. En annan säger: ”Vi arbetar fortfarande som att Bohusbanan skall fortleva i alla tider.” Förstå oron och undran från den bohuslänska befolkningen! Kommunalråden i de norra kommunerna har reagerat och uttryckt sin oro över Bohusbanans framtid. Lokförarna har också uttryckt sin oro över banans dåliga standard och krävt en betydande standardförbättring. Resenärerna, som enligt tidningarna ökat, har definitivt motsatt sig en nedläggning och har massor av argument för banans fortsatta framtid. De som reser anser det vara skandalöst eller kriminellt att inte upprusta banan eller att fortsätta att lägga ner stationer. De enda som egentligen inte har hörts i debatten är de som har hand om pengarna och ger anslagen till förbättring eller upprustning av våra järnvägar, nämligen folk från kommunikationsdepartementet. Som kommunalpolitiker var, sägs det, kommunikationsministern angelägen om att västkustens järnvägar skulle byggas ut till två spår och hålla en god standard. Men det var då, det... Nu har vi på västkusten fått en direkt busslinje mellan Göteborg och Oslo, vilket ju vid första påseende kan synas vara en bra och snabb förbindelse. Men inte kan den ersätta en bra järnvägslinje med hög standard, varken ur reskomforteller ur miljösynpunkt. Den ger bara ytterligare en belastning på en förut alltför hårt belastad dålig vägsträcka. Är detta kanske framtidens Bohusbana, kommunikationsministern? Efter alla dessa referat, inse nu varför de bohuslänska resenärerna är oroliga! Ge dem ett klart och tydligt besked här i dag, även vad gäller upprustningen och standardförbättringen! Att det inte blir dubbelspår och en sträckning fram till Oslo har ju kommunikationsministern givit besked om. Att det inte blir dubbelspår är i sig en skandal med tanke på framtiden, men kan det tänkas bli öronmärkta pengar till Bohusbanans upprustning? Jag förstår både av citaten från Bohusläningen och av kommunikationsministerns svar att alla inser att pengarna inte räcker för SJ att hålla uppe en godtagbar standard på Bohusbanan, eftersom de stora tåglinjerna kräver så mycket. Herr talman! Bohusbanan, den sista länken på västkustbanan, kan bli en rikssträckning från Köpenhamn till Oslo — om bara vår regering vill se framtiden i ögonen redan nu. Vi behöver alla Bohusbanan, väl upprustad till en god standard med två spår, moderna vagnar och med en sträckning fram till Oslo. Ge det kollektiva åkandet en chans på ett miljövänligt sätt och inte med ytterligare belastning på ett dåligt vägnät!

Herr talman! Kenth Skårviks inlägg kan ge intrycket att det inte sker någonting när det gäller underhåll och upprustning på Bohusbanan. Utan att gå in på detaljer vill jag säga att om någon skulle ha fått det intrycket så är det fel. Det sker nämligen investeringar även på Bohusbanan, och man gör olika insatser där. Bl. a. pågår nu rälsbyte på vissa delar av sträckan. SJ har i sin långtidsplan tagit upp planer för en makadamisering av sträckan Stenungsund-Uddevalla. Man håller på och byter ut signalsystem, och man kommer också att successivt byta ut en del av de vagnar och den tågmateriel som används. Mycket av detta arbete sker i samråd med länstrafikbolaget, som har att svara för den lokala trafiken. Från SJ:s sida försöker man att bedriva ett samarbete med dem som är ansvariga för den lokala trafiken och att efter hand göra insatser. Vissa resultat har redan uppnåtts. Jag tycker att det viktigt att säga detta, eftersom man — med tanke på alla de tidningsreferat som Kenth Skårvik hänvisade till — lätt kan få ett intryck av att det över huvud taget inte sker någonting när det gäller Bohusbanan. Men när en sådan debatt uppstår kan jag förstå att det finns en oro och en undran = Prot. 1986/87:18 både bland kommunalpolitiker och bland andra människor om vart det 4 november 1986 egentligen skall bära hän vad gäller de olika bandelarna. Det gällerintebara. MY mä ok Bohusbanan utan det kan också gälla många andra bandelar inom SJ:s nät. I det sammanhanget uppstår ju av och till den här typen av debatter.

Den här arbetsfördelningen innebar bl.a. att det är SJ:s sak att ta fram ett underlag och att i första hand göra sina egna bedömningar och Prioriteringar när det gäller investeringar på olika bandelar ute i landet. Den oro som man känner kan i första hand dämpas genom konstaterandet att riksdagen har beslutat att denna bana tillhör riksnätet. Det beslutet kan inte ändras från SJ:s sida. Detta bör alltså dämpa den oro som finns. Sedan tror jag att det är riktigt att det är SJ som i första hand har ansvaret för de avvägningar som behövs — var man skall göra investeringar och var man måste avstå från dem. Sådant skall inte i alltför hög grad centraliseras till beslut i riksdagen, ja, inte ens till beslut i regeringen. Vi måste göra de grova avvägningarna. Vi måste fastställa anslagsramarna och därmed ange inriktningen beträffande trafikpolitiken. Men vi kan inte hålla på och behandla varje enskild investering på varje del av bannätet. Till sist vill jag upprepa vad jag tror att jag sade när vi senast debatterade den här frågan. Kenth Skårvik sade redan då att han och övriga bohuslänska riksdagsmän minsann kommer att bevaka frågan om Bohusbanan och dess framtid, och det tvivlar jag inte alls på. Jag tror att jag redan då sade att de uppvaktningar från bohuslänska kommuner som jag hittills har haft — i den mån de nu är representativa för opinionen — visserligen också har kunnat gälla synpunkter på Bohusbanan. Men när det varit fråga om pengarna har det framför allt gällt bevakningen av anslagen till vägarna. I det sammanhanget pågår nu fördiskussioner om en väginvestering som väl är den största som över huvud taget har skett i modern tid i den här delen av landet, nämligen motorvägen mellan Stenungsund och Uddevalla. Det man från kommunernas sida har sagt är att man slår vakt om löftet att den här motorvägen skall byggas. I fråga om den prioriteringen har i varje fall några av kommunerna väldigt tydligt sagt att det är vägar och vägförbättringar som man för närvarande prioriterar. Det behöver ju inte innebära att kommunerna inte anser att också Bohusbanan skall upprätthållas. Men det är inte det som man har framhävt när man har träffat mig.
Herr talman! Det allra sista som kommunikationsministern sade tackar vi | allra mjukast för. Vi ser fram emot att få köra på en ordentlig väg uppför bohuslänska kusten. Jag är också tacksam över det som kommunikationsministern sade här beträffande järnvägen, nämligen att det pågår en upprust | ning. Utan tvivel är det så, att man har fått uppfattningen att ingenting görs 115 när det gäller den bohuslänska järnvägen och att ingen upprustning över huvud taget pågår. Det allra sista som kommunikationsministern sade tolkar jag så att Bohusbanan inte hotas av någon nedläggning framgent utan att Bohuslän kommer att få behålla sin järnväg. Standarden kommer förhoppningsvis att höjas, som sades här. Jag vill fråga: Finns det över huvud taget möjlighet att, som det har ställts krav på, avsätta öronmärkta pengar för att göra ytterligare renoveringar på denna bana? Tyvärr måste jag konstatera att det inte kommer att bli något dubbelspår på Bohusbanan i framtiden, som jag tycker vore nödvändigt. Det skulle också ha varit mycket positivt om länken upp mot Oslo från denna järnväg hade förverkligats, men det är alltså inte aktuellt nu. Jag hoppas att få komma tillbaka till denna fråga i andra sammanhang.
Herr talman! De öronmärkta pengarna som Kenth Skårvik syftar på avsätts vid de tillfällen då speciella anslag riktas till olika delar av landet av arbetsmarknadsskäl. Det går inte att säga något generellt om dessa pengar, utan det bedöms från tid till annan var den typen av insatser behövs. Jag tror inte att några sådana är aktuella just nu i Bohuslän, med hänsyn till läget på byggarbetsmarknaden och arbetsmarknaden i övrigt där. Det har visat sig att när projekt har förelegat har de i vissa fall kunnat genomföras litet snabbare än vad som avsågs i de ordinarie planerna.

Herr talman! För att gå tillbaka till kommunikationsministerns tidigare anförande, vill jag säga att det är riktigt att SJ skall få bestämma och prioritera inom sitt järnvägsnät. Jag hoppas bara att SJ nu förstår hur viktigt det nu är att se till att Bohusbanan får sin del av de pengar som är anslagna. Jag kan hålla med om att det ur arbetsmarknadssynpunkt kanske inte behövs pengar i Bohuslän just nu, men Bohusbanan behöver en ordentlig upprustning. Jag nöjer mig med detta just nu och hoppas att kommunikationsministern bevakar Bohusbanan i framtiden och att den får skäliga pengar för de upprustningar som behövs.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att åstadkomma en elektrifiering och upprustning av järnvägslinjen Malmö Ystad. Som bakgrund till interpellationen hänvisas bl.a. till att centralt styrda beslut återigen i Malmö-Ystad-fallet visar sin underlägsenhet gentemot en decentraliserad beslutsprocess som tar hänsyn till de faktiska förhållanden som råder på den plats som berörs av besluten. Jag håller gärna med Ulla Tillander om vikten av att vi har en väl utbyggd infrastruktur som främjar kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Jag är därför tacksam för tillfället att här i kammaren reda ut en del av de missförstånd som uppenbarligen tycks råda om hur beslut om investeringar i kollektivtrafiken går till. Ansvariga för den lokala och regionala kollektivtrafiken är trafikhuvudmännen, som bestämmer hur trafiken skall ordnas med buss och tåg. Vill huvudmannen använda sig av tåg kan en överenskommelse träffas med SJ om köp av tågtrafik. För att underlätta sådana överenskommelser finns enligt riksdagsbeslut riktlinjer för hur ersättningen till SJ skall beräknas. Vill man t.ex. i ett län ha extra tågtrafik som kräver särskilda järnvägsinvesteringar, skall enligt dessa riktlinjer trafikhuvudmännen svara för merkostnaden. Det anses alltså vara fel att landets skattebetalare eller att SJ:s långväga resenärer skall betala investeringar som behövs enbart för en viss regions pendeltågstrafik. Vi har därför, som Ulla Tillander efterlyser, redan nu en långtgående decentraliserad beslutsprocess. Om att denna beslutsprocess också leder till långsiktiga samhällsekonomiskt motiverade beslut vittnar de många avtal om utökad tågtrafik för lokala och regionala resor som träffats runt om i landet. Jag vill vidare nämna att vi har en väl decentraliserad beslutsprocess också när det gäller trafikhuvudmännens möjligheter att få investeringsbidrag. De tidigare möjligheterna att få statsbidrag till investeringar i tunnelbanor och spårvagnstrafik har numera utvidgats till att även gälla spårinvesteringar på SJ:s bannät. För att bidrag skall kunna lämnas till en sådan spårinvestering krävs dock att SJ och trafikhuvudmannen har träffat en långsiktig trafiköverenskommelse. Vidare krävs att den aktuella spårinvesteringen samhällsekonomiskt konkurrerar med övriga vägoch kollektivtrafikinvesteringar som är aktuella för bidrag i den s.k. fördelningsplanen. I Till sist vad gäller Malmö-Ystad-banan vill jag erinra om att banan tillhör det s.k. riksnätet. Regeringen har nyligen enligt de riktlinjer som gäller för järnvägstrafiken lagt fast hur många tågförbindelser det skall finnas för att tillgodose det mer långväga resbehovet. Frågan om ytterligare tågtrafik är för närvarande föremål för förhandlingar mellan SJ och trafikhuvudmannen. Jag kan också nämna att länsstyrelsen i Malmöhus län tillsammans med berörda intressenter nyligen vänt sig till regeringen och begärt ekonomisk medverkan för att rusta upp och elektrifiera banan. Jag har mot denna bakgrund och med hänsyn till pågående beredningsarbete ingen möjlighet att ytterligare kommentera frågan.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Jag betraktar inte svaret som negativt, utan hoppas att statsrådet vid behandlingen av den skrivelse som länsstyrelsen i Malmöhus län och berörda kommuner har överlämnat till regeringen, och som det hänvisas till i svaret, ställer sig positiv till det som begärs, nämligen ekonomisk medverkan för att upprusta och elektrifiera Malmö-Ystadbanan. Jag är väl medveten om att länshuvudmännen, enligt 1983 års riksdagsbeslut, har ansvaret för järnvägstrafik av lokal och regional karaktär. Såväl länstrafikbolaget i vårt län som de berörda planeringsorganen är intresserade av att utöka den lokala tågtrafiken och få en bättre anpassning av tidtabellen till arbetsoch skolpendling. En utredning som har gjorts visar att resandefrekvensen i det närmaste kan tredubblas fram till 1990. Man kan kanske också påräkna en viss förståelse från en kommunikationsminister som kommer från en annan del av landet än huvudstaden, där det under årens lopp har satsats stora belopp på liknande projekt, men av helt andra dimensioner. De belopp som vi skulle behöva för järnvägen Malmö-Ystad är vid en sådan jämförelse småsmulor. Samma tendens som finns i Stockholms och Göteborgs omnejd, att man vill satsa på spårbunden trafik, finns också i Malmöregionen. Pågatågen har blivit en succé, trots stor tveksamhet innan de kom i gång. Jag är övertygad om att detsamma gäller Malmö-Ystad-banan. Här finns också ett stort resandeunderlag. Till detta kommer de regionalpolitiska aspekterna, som väger tungt i sammanhanget. Öst och väst i Skåne knyts samman. Tåg är miljövänliga. Det är sällan miljövården är mer motiverad eller lättare att motivera än när det gäller denna järnväg. Godstrafiken över Ystad till Polen och tvärtom ökar och motiverar i sig en satsning på banan Malmö-Ystad. Det är nödvändigt att staten står för kostnaderna för en elektrifiering — som beräknas uppgå till 40 milj.kr. — för det har inte kommunerna längs banan Malmö—Svedala—Skurup— Ystad råd med. Den här frågan har diskuterats i många år. Olika resandealternativ har varit aktuella, nämligen resa med landsvägsbuss, med dieseltåg och med eltåg. När man har beräknat kostnaderna för de tre alternativen har det blivit underskott i samtliga fall. 4 milj.kr. för buss, 6 milj.kr. för dieseltåg och 14,5 miljoner för eltåg; alltså ett betydligt högre underskott för eltågsalternativet. Det beror på de 40 miljonerna för elektrifieringen. Man kan således inte låta underskottet belasta kommunerna. Eftersom tåg — särskilt eltåg — har många fördelar är det angeläget att pengar nu ställs till förfogande för en elektrifiering. Man kan i detta sammanhang med fördel betrakta en sådan satsning som en regional grundinvestering. Om inte annat bör denna för vår region betydelsefulla investering kunna finansieras med beredskapsmedel. Det finns en stark och utbredd strävan att bevara persontrafiken på järnvägen Malmö-Ystad. I de berörda kommunerna, liksom på länsstyrelsen, är man djupt engagerad och har med oro sett hur förutsättningarna för persontrafiken försämras. Man tycker sig känna igen det mönster som alltför många gånger lett till att järnvägslinjer som borde kunnat bibehållas till slut har lagts ned. Om liknande statsbidrag som tidigare utgått för uppbyggnad av den spårbundna trafiken i Stockholm också hade utgått till Malmöregionen hade en upprustning av persontrafiken Malmö-Ystad varit självklar. För närvarande pågår en försöksverksamhet med tio dubbelturer per dag i stället för fyra, och det har medfört en ökning av antalet resande. Försöksverksamheten upphör tyvärr i maj 1987. Om man skulle få klartecken från kommunikationsministern om de 40 miljonerna kunde man satsa på eltåg, vilket skulle innebära att Malmö Ystad-banan kunde trafikeras med s.k. pågatåg framöver. Men det är bråttom med besked. De X 10-tåg som skall användas måste inom kort beställas hos ASEA innan tidsfristen går ut. Jag ställer min förhoppning till en positiv behandling i det beredningsarbete som statsrådet hänvisar till och vill bara fråga om kommunikationsministern är beredd att ta de regionalpolitiska hänsyn som jag har hänvisat till och som också regeringen måste ha möjlighet att göra.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar pågår det nu förhandlingar mellan SJ och de ansvariga för kollektivtrafiken i de berörda kommunerna i Skåne. Det skulle strida mot de regler som riksdagen fastställt om Ulla Tillander och jag flyttade den förhandlingen till riksdagens talarstol och diskuterade enskilda kostnadsposter här. Som jag sade tidigare har jag blivit uppmärksammad på den beslutssituation som föreligger. Det är oroväckande att det bara skall finnas en månads tidsfrist innan man måste bestämma sig för det alternativ man skall välja för den fortsatta trafikeringen av banan. Enligt vad jag har fått uppgift om under de allra senaste dagarna finns det en möjlighet att tidsfristen inte blir så snävt tilltagen, och då ökar utrymmet för att studera alternativen ytterligare och finna lösningar. Det är naturligtvis inte lätt att finna en väg att få fram de 40 milj.kr. som de ansvariga trafikhuvudmännen inte anser sig ha möjlighet att tillskjuta för att åstadkomma en elektrifiering. Min förhoppning är att tidsfristen inte blir för snäv. Då skulle det i varje fall tidsmässigt finnas en möjlighet att fortsätta undersöka förutsättningarna att åstadkomma en elektrifiering. Med anledning av det som Ulla Tillander återkom till nu och som också finns med i interpellationen angående Stockholm vill jag gärna säga att det välinte är riktigt rätt att göra en jämförelse mellan Malmö-Ystad-banan och den fjärrtågstrafik av enormt mycket större omfattning som dagligen skall in till Stockholms central. Den överenskommelse som träffats innebär just att man gjort en kostnadsfördelning där landstinget får svara för den lokala trafikens kostnader och SJ för fjärrtågstrafiken. Jag har inte siffrorna till hands nu, men jag vet att Stockholms läns landsting per invånare eller per skattekrona eller hur man nu vill mäta det betalar mest för kollektivtrafiken. Jag är övertygad om att Stockholms läns landsting ligger avsevärt högre vad gäller anslag till kollektivtrafiken — hur man än mäter — än vad de här berörda kommunerna gör. Det bör i rättvisans namn sägas att landstinget i Stockholm inte smiter undan kostnaderna för kollektivtrafiken utan betalar proportionellt sett mest i landet för den.

Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka kommunikationsministern för svaret och för tillägget, särskilt den första delen av repliken. Jag vill ännu en gång vädja till kommunikationsministern om att behandla den framställning som länsstyrelsen och de berörda kommunerna har gjort positivt. Den jämförelse som jag har gjort med Stockholm tycker jag att man mycket väl kan göra. Det är inte i första hand fjärrtågssatsningen som man skall jämföra med utan den miljardsatsning som tidigare gjorts i Stockholm på tunnelbanetåg och förortståg. Förutom att en elektrifiering skulle ha stor betydelse för persontrafiken skulle den också gynna godstrafiken i vår region. Godstrafiken över Ystad, främst till Polen och övriga Östeuropa, ökar. För att klara den beräknade ökningen har de polska myndigheterna beställt en ny stor järnvägsfärja, som byggs på Falkenbergs varv. Om SJ skall klara den ökningen av godstrafiken behöver Malmö-Ystad-banan upprustas och elektrifieras. Som jag tidigare sade betraktas det av alla berörda parter i Skåne som angeläget att den här banan bevaras. Det skulle vara en bra insats för den regionala infrastrukturen i Skåne. Att satsa pengar i Malmö-Ystad-banan är inte något som i första hand berör SJ, utan det måste betraktas som en regionalpolitisk åtgärd och är alltså något som regeringen måste engagera sig i.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat mig vilka åtgärder regeringen har fattat beslut om eller planerat för att ytterligare stödja frontstaterna i södra Afrika. Länderna i södra Afrika har under de senaste åren spelat en central roll i svenskt bistånd. I takt med att situationen i regionen förvärrats har biståndet ökats nominellt och andelsmässigt. I början av detta budgetår beräknade jag att 43 96 av det bilaterala svenska biståndet skulle gå till SADCC-länderna. Genom de biståndsinsatser som regeringen nyligen beslutat om kommer denna andel att stiga ytterligare. Mot bakgrund av den försvårade situationen i södra Afrika tillsatte jag den 27 augusti 1986 en särskild arbetsgrupp. Dess uppdrag var att föreslå lämpliga biståndsåtgärder för att minska verkningarna för de människor och stater som drabbas av Sydafrikas apartheidoch destabiliseringspolitik. På grundval av detta arbete kunde regeringen den 23 oktober presentera ett paket för samlade insatser i södra Afrika. Detta paket omfattar insatser uppgående till 660 milj.kr. Inom det bilaterala området avser insatserna katastrofhjälp till de svårast drabbade länderna Mogambique och Angola. Inom samarbetet inom den regionala sammanslutningen Southern African Development Coordination Conference fattades beslut om insatser för att förbättra transportmöjligheterna inom Tazaraoch Beriakorridorerna. Vidare ingår insatser inom energiområdet, handel och industri samt stöd till befrielserörelserna ANC och SWAPO. Dessa insatser finansieras huvudsakligen över anslagsposterna för regionala insatser och katastrofbistånd. FN:s roll är viktig och regeringen avser därför utnyttja alla möjligheter att i olika FN-organ verka för ökade biståndsinsatser till SADCC-länderna och till dem som direkt drabbas av apartheidpolitiken. Regeringen avser vidare ta upp frågan om förbättrad samordning av FN-systemets bistånd till södra Afrika. Vissa FN-organ, UNHCR och UNICEF, har nyligen erhållit extra bidrag från Sverige. Jag hoppas att de extra svenska biståndsinsatserna kan få andra länder att vidta liknande åtgärder. Utvecklingen i regionen är i snabb förändring, vilket inte minst visas av den senaste tidens händelser i Mogambique. Jag vill därför understryka hur viktigt det är att vidmakthålla beredskapen för ytterligare åtgärder. Jag vill härmed säga att regeringen är införstådd med att vid behov återkomma om särskilda åtgärder för södra Afrika. Vad beträffar nästa budgetår vill jag hänvisa till den kommande budgetpropositionen.

Herr talman! I dag för precis en månad sedan satt SIDA:s generaldirektör Carl Tham och jag en timme hos president Samora Machel i Mogambique. Det var en på många sätt intressant timme. Machel var en fascinerande personlighet, som jag mötte för första gången. Den oro som han uttryckte över utvecklingen i södra Afrika var påtaglig. Nästan hela timmen ägnades åt relationen till Sydafrika och de sanktioner som Sydafrika sedan många år tillbaka i praktiken har tillämpat mot frontstaterna i södra Afrika. Det är tragiskt att nu tänka tillbaka på att han strax efteråt omkom i en flygolycka, som ännu inte är fullt uppklarad. Under vistelsen i Mogambique hade vi tillfälle att besöka några biståndsprojekt. Det är ju, som statsrådet Lena Hjelm-Wallén vet efter ett eget besök i Mogambique, förenat med stora svårigheter att ta sig ut på landsbygden. Jag måste säga att det var en skrämmande bild av effekterna av Sydafrikas sanktionspolitik som man där kunde se: hungersnöd och undernäring som inte bara beror på torka utan också på att Sydafrika har saboterat livsmedelstransporter och energiförsörjning i Mogambique. Trycket mot frontstaterna har under de senaste månaderna ökat mycket påtagligt, vilket naturligtvis är en följd av den diskussion som har pågått i både USA och Europa om nya sanktionsåtgärder. När Allan Boesak var i Sverige häromveckan kunde han bekräfta bilden av en hårdnande sydafrikansk politik, som naturligtvis i första hand går ut över frontstaterna och kanske också över svarta och färgade i Sydafrika. I södra Afrika råder det alltså just nu en reell katastrofsituation, och den är dubbel. Som så ofta är den delvis orsakad av naturen. Missväxt, torka och annat leder till hungersnöd och undernäring. Men den är naturligtvis också orsakad av Sydafrikas politik. Det var bl.a. mot bakgrund av besöket i Mogambique som jag ställde min interpellation till statsrådet Lena Hjelm-Wallén, och jag tackar för svaret. Jag tycker att det paket som regeringen presenterade den 23 oktober i samband med Allan Boesaks besök är bra. Det har ju föregåtts av ett utmärkt förberedelsearbete inom SIDA och i biståndskontoren nere i frontstaterna. Jag vill gärna ge en eloge till biståndskontoret i Mogambique för det arbete som det utför under mycket pressade omständigheter. Det har också varit en relativt snabb handläggning på UD av de förslag som i det här sammanhanget kommit från SIDA. Jag är också tacksam för att statsrådet Lena Hjelm-Wallén säger att det kan bli nödvändigt med ytterligare insatser och att regeringen därför har en hög beredskap. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att bli nödvändigt med nya insatser. Vi har ju tyvärr ännu inte sett slutet på apartheidpolitiken, och vi får räkna med att den kommer att skärpas från Sydafrikas sida. Till sist vill jag gärna ställa en fråga. Om det nu skulle bli så som vi hoppas, att Mogambique kan nå en uppgörelse med Internationella valutafonden, är den svenska regeringen då beredd att ge betalningsbalansstöd till Mogambique efter det mönster som tillämpats när det gäller Tanzania?
Herr talman! Förutom det som jag redogjorde för i interpellationssvaret, som ju närmast avsåg Sydafrikas apartheidoch destabiliseringspolitik och dess inverkan på frontstaterna, har man också att beakta den mycket dramatiska frågan om skuldsituationen i flera av länderna i södra Afrika. Det är självklart att vi i Sverige vill stimulera våra samarbetsländer till uppgörelser med Internationella valutafonden. Vi anser också att det inte räcker med välvilliga ord utan att det här även behövs ett särskilt bistånd. Ett sådant bistånd har vi givit Tanzania när landet i augusti gjorde upp med Valutafonden. Vi är självfallet också beredda att ge sådan hjälp till andra samarbetsländer. Mogambique befinner sig nu i förhandlingar med Valutafonden. Jag hoppas att en uppgörelse kan komma till stånd. Vi är då beredda att ställa upp för Mogambique.
Herr talman! Jag vill tacka för detta besked. Jag försäkrar Lena Hjelm Wallén att vi från folkpartiets sida är beredda att ge allt stöd till de svenska ansträngningarna att ge ytterligare bistånd till frontstaterna i södra Afrika.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat socialministern om hon anser att det inom ramen för gällande bestämmelser angående statsbidrag till alternativa barnomsorgsformer finns möjlighet att räkna in förskoleverksamhet med svenska kyrkan som huvudman och, om så inte är fallet, en ändring bör ske av bestämmelserna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan.

Enligt min mening medger statsbidragsbestämmelserna inte att statsbidrag lämnas till förskoleverksamhet som bedrivs med svenska kyrkan som huvudman. Detta är också socialstyrelsens tillämpning av de gällande statsbidragsbestämmelserna. Kyrkomötet har, med anledning av motioner, nyligen hemställt hos regeringen om sådana förändringar av gällande lagstiftning att statsbidrag skall kunna utgå för barnomsorg bedriven av svenska kyrkan. Jag har ännu inte tagit ställning till denna framställning. Statsbidragsreglerna för barnomsorgen ses över fortlöpande inom socialdepartementet och framställningen kommer att prövas i detta sammanhang. Jag vill också nämna att riksrevisionsverket på regeringens uppdrag sett över statsbidragen till barnomsorgen och föreslagit vissa förändringar.

Herr talman! När man fått svar på en interpellation tackar man traditionellt för svaret, vare sig man tycker att det är något att tacka för eller inte. Anledningen till att man nu verkligen kan tacka för svaret är att det inte är negativt, och inför det reagerar man positivt. Man kan t.o.m. ha en viss förståelse för att regeringen behöver litet betänketid innan ett rätt svar kan levereras. Men frågans beskaffenhet — det handlar ju om svenska kyrkans insats då det gäller barnomsorg, på många håll livligt efterfrågad av många föräldrar — gör att ett snabbt och rappt svar i positiv anda skulle välkomnas. För övrigt hoppas jag att regeringen inför den här frågan lär av sin egen erfarenhet. När det gäller avgörandet i några liknande frågor — flerbarnsstöd, sextimmarsdag för småbarnsföräldrar, föräldrakooperativa daghem och daghem drivna av ideella organisationer — gick regeringen först emot förslagen men ändrade uppfattning och ståndpunkt efter moget övervägande. I den nu aktuella frågan vågar man kanske hysa förhoppningen att det mogna övervägandet får chans att fälla utslaget och leda till ett positivt svar. För närvarande, herr talman, byggs barnomsorgen ut. Samtidigt som det sker ökar intresset för alternativa former. Möjlighet har också äntligen öppnats för samfund, ideella organisationer och föräldrakooperativ att få statsbidrag under förutsättning att de finns med i den kommunala barnomsorgsplanen. Men det tycks märkligt nog finnas ett undantag — svenska kyrkan. Muslimer, mosaiska trosbekännare, katolska församlingar, frikyrkor och ideella organisationer i övrigt kan få statsbidrag. Eftersom intresset för och efterfrågan på kristna alternativ i barnomsorgen kraftigt ökar överallt i landet inställer sig frågan såväl för enskilda som för församlingar: Av vilket outgrundligt skäl är svenska kyrkan förhindrad att arbeta på samma villkor som andra? Det måste rimligen utifrån kyrkornas perspektiv framstå som en skyldighet att på något sätt tillgodose detta behov. Det finns då olika möjligheter: att förskolor på ekumenisk grund bildas, och Det finns en positiv förväntan hos många föräldrar att kyrkan kan tillföra daghemsverksamheten något väsentligt. En miljö som är präglad av lek, ansvarstagande, gemenskap, bön och andakt är vad som efterlyses. Att en kyrklig församling har rätt att bedriva förskoleverksamhet är självklart. Men vad det kan råda delade meningar om är huruvida kyrkan kan bedriva sådan verksamhet på samma ekonomiska villkor som gäller för ideella föreningar. Några kyrkliga församlingar har ställt frågan till socialstyrelsen om möjligheterna att få statsbidrag, och svaret har varit negativt. Att detta konstateras är möjligen en korrekt tolkning av gällande lag, även om tolkningen förefaller snäv. Enligt min mening är det viktigt att behovet av och efterfrågan på barnomsorg med kristen inriktning tillgodoses. Tveksamheten mot kyrkliga förskolor har på visst håll motiverats med att församlingarna i stället skulle satsa på att komma in med sin undervisning i den vanliga barnomsorgen. Men här är det inte fråga om ett antingen-eller utom om ett både-och. En satsning enbart på samarbete med den vanliga förskolan är bra, där det lyckas, men det är bättre för helheten om kyrkan också kan erbjuda ett kristet alternativ. Detta har även ett enigt kyrkomöte insett. Kyrkomötet säger ”att det måste skapas möjligheter för de församlingar som vill att bedriva kristen verksamhet bland barn och ungdom i omsorgsform. Föräldrarna måste enligt utskottets mening kunna erbjudas en valfrihet.” Citatet är hämtat ur betänkande nr 2 från diakoniutskottet vid årets kyrkomöte. Det är viktiga påpekanden som kyrkomötet gör. Vi kan nämligen inte i ett pluralistiskt samhälle som det vi lever i bortse ifrån att man i den kommunala barnomsorgen har skyldighet att ta hänsyn till föräldrar som betackar sig för kristna inslag. Och då finns det risk för att kyrkan får vika. Mot denna bakgrund är det bra att förskolor i kooperativ form eller — Prot. 1986/87:18 stiftelseform kan få statsbidrag, också de med kristen inriktning. Men det 4 november 1986 måste även vara självklart att kyrkans församlingar jämställs med andra = ZA ocm trossamfunds församlingar när det gäller möjligheten att få statsbidrag till barnomsorgsverksamhet. Jag utgår ifrån att Bengt Lindqvist förstår hur angelägen den här frågan är för många och hur ivrigt de väntar på ett positivt svar. Därför vill jag ställa frågan: Är statsrådet beredd att mot den bakgrunden gå dessa människor till mötes och avge ett svar i det här viktiga ärendet?

Herr talman! Barnomsorgen måste erbjuda plats till dem som efterfrågar det. Barnomsorgen måste även erbjuda alternativ och valmöjligheter. Det finns ingen naturlag som säger att kommunen alltid är bäst på att bedriva barnomsorg. Att såväl föräldrakooperativa daghem och fritidshem som barnomsorg som bedrivs av ideella föreningar har en stor funktion att fylla har ju nu t.o.m. socialdemokraterna erkänt. De försök att ordna alternativ barnomsorg som redan gjorts visar att det nu finns mängder av initiativ, kunskap och erfarenhet ute i landet även utanför den etablerade barnomsorgen. Alla alternativa former av barnomsorg bör få statsbidrag på samma villkor. I dessa villkor skall givetvis ingå att barnomsorgen skall ha en tillfredsställande kvalitet. På detta sätt kommer antalet platser att öka avsevärt och en stor efterfrågan att tillgodoses. Samtidigt kommer valfriheten att öka, och den kommunala barnomsorgen får en välbehövlig stimulans. Om Uppsala domkyrkoförsamling bedriver deltidsförskoleverksamhet som uppfyller alla kvalitetskrav skall denna självfallet tas med i barnomsorgsplanen och således bli berättigad till statsbidrag. Statsrådet Lindqvist hänvisar till att statsbidragsbestämmelserna inte medger att bidrag utgår till kyrkliga kommuner. Men det är ju faktiskt regeringen som fastställt dessa bestämmelser, så den centrala frågan är inte vad reglerna säger utan om regeringen har tolkat riksdagens beslut riktigt när den fastställt dessa bestämmelser. I det beslut som fattades här i riksdagen i höstas talades faktiskt om statsbidrag till kommuner utan att man preciserade att det enbart rörde sig om borgerliga primärkommuner. Tycker inte statsrådet Lindqvist att det blir en konstig diskriminering när statsbidrag kan utgå till frikyrkoförsamlingar men inte till statskyrkans verksamhet? I statsrådet Lindqvists svar på Ulla Tillanders interpellation framgår inte vad statsrådet egentligen tycker om det förhållandet. Att socialdepartementet ser över frågan fortlöpande är i och för sig intressant, men vad kommer man fram till? Det kan ju inte vara rimligt att förvägra barn och föräldrar den möjlighet som bidraget skulle ge, om barnomsorgen är efterfrågad och om den uppfyller kvalitetskraven. Är detta ett uttryck för socialdemokratisk prestige, och är det i så fall rimligt att den skall styra i en så viktig fråga?

Herr talman! Det här exemplet visar hur horribla statsbidragsbestämmelserna för barnomsorgen är över huvud taget. Vi har gång på gång i kammaren fått sådana här tokiga exempel på och utslag av stelbenta och felaktiga statsbidragsregler. Det är givetvis helt orimligt att svenska kyrkan inte skall kunna få statsbidrag. Grunden för statsbidrag borde i de nuvarande bestämmelserna inte i första hand vara anknuten till vem som bedriver verksamheten. Grunden borde i stället vara på vilket sätt man bedriver verksamheten, om man gör det på ett rimligt, riktigt och bra sätt. Det är väldigt mycket som tyder på att just svenska kyrkan med dess olika församlingar, som har en god kontakt med barn och ungdomar och barnfamiljer, också är mycket väl skickad att bedriva barnomsorgsverksamhet. Kyrkan vill, enligt ett enhälligt beslut från kyrkomötet, få besked i denna fråga, och flera församlingar har skrivit till socialstyrelsen och hemställt om ett sådant besked. Jag måste fråga statsrådet Lindqvist: Någon uppfattning måste väl statsrådet ha i själva sakfrågan? Statsrådet säger i interpellationssvaret att han inte har bestämt sig än, men något besked måste väl statsrådet kunna lämna när det gäller synen på kyrklig förskoleverksamhet som sådan. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Statsrådet hänvisar till riksrevisionsverket, och min fråga är: Har riksrevisionsverket föreslagit förändringar som innebär att man klarar barnomsorg i kyrklig regi? Frikyrkosamfund kan få statsbidrag — och det är bra. Vi vet att det finns väl fungerande förskolor som bedrivs inom ramen för frikyrklig verksamhet. Men svenska kyrkan har den största bredden när det gäller verksamhet, och på många orter i vårt land finns det inte några frikyrkosamfund. Om föräldrar på sådana orter önskar placera sina barn i kristna förskolor har de inte detta alternativ, eftersom svenska kyrkan, som är den enda kyrkan på orten, inte får de statsbidrag som är nödvändiga för att man skall kunna bedriva sådan verksamhet. För närvarande, herr talman, upprättar man ute i kommunerna barnomsorgsplaner, och regeringen och statsrådet är mycket väl medvetna om detta. Det är, som jag ser det, utomordentligt viktigt att svenska kyrkan får ett snabbt besked i denna fråga. Det är utomordentligt viktigt att barnfamiljerna och kommunerna snabbt får ett besked i denna fråga. Jag kan t.ex. hänvisa till Jönköpings kommun, där man faktiskt har ett majoritetsbeslut i socialnämnden på att man skall gå ut till samtliga kyrkor och samfund och aktivt tillfråga dem om de är beredda att bidra till barnomsorgsverksamheten när denna verksamhet nu skall byggas ut. Alternativen är oerhört nödvändiga för att barn och föräldrar skall få den valfrihet som behövs. Min sista fråga till statsrådet Lindqvist är: Hur lång tid tar det innan regeringen är beredd att lämna ett besked i denna fråga? Det är angeläget att svaret kommer så snabbt som möjligt, eftersom kommuner, föräldrar och andra är i ett sådant planeringsskede att ett snabbt beslut är mycket önskvärt.
Herr talman! Får jag först understryka betydelsen av att de olika möjligheter som i dag finns till att skapa alternativa barnomsorgsformer verkligen utnyttjas. Det finns möjligheter till större mångfald, inom de ramar som riksdagen har fattat beslut om, än den som i dag är faktiskt förekommande. Ändå kan vi konstatera att mångfalden växer. I dag finns det möjligheter för föräldrakooperativ, för sammanslutningar som verkar för särskilda pedagogiska idéer, för kyrkosamfund och för etniska grupper att bedriva barnomsorg, och man gör det också inom alla dessa områden. När det gäller svenska kyrkan går det inte att komma ifrån att den intar en särställning i förhållande till andra kyrkliga samfund, vilket mina meddebattörer naturligtvis är mycket väl medvetna om. Svenska kyrkan utgör en författningsmässigt reglerad del av vårt samhälle med egen lag, egen beskattningsrätt osv., vilket på ett mycket markant sätt skiljer ut den från övriga samfund. Frågan gäller också svenska kyrkans roll — inte bara inom barnomsorgen utan också inom andra, exempelvis sociala, områden. Om man kan diskutera en parallell verksamhet inom kyrkliga kommuner till det som enligt socialtjänstlagen åligger primärkommunerna, då borde man kunna tänka sig samma slags parallell på många andra områden. Med det menar jag att frågan har både principiella och konstitutionella aspekter, som måste tas med i ställningstagandena. Jag vill peka på det som jag uppfattade som en möjlighet i Ulla Tillanders inlägg, nämligen att också ideella föreningar kan bildas med värderingar byggda på de uppfattningar som finns inom den svenska kyrkan. I den formen är det redan i dag möjligt att bedriva verksamhet inom ramen för den alternativa barnomsorg som vi har. Jag tycker att det ligger en poäng i den beskrivning som görs här, att det är orimligt att verksamhet skall kunna bedrivas av pingstmissionen, metodistkyrkan osv., men inte av föreningar som bygger på svenska kyrkans uppfattning. På något sätt skall vi finna en möjlighet för svenska kyrkan att bedriva verksamhet på detta område. Men jag understryker igen att denna fråga har också konstitutionella aspekter, varför den måste behandlas mycket seriöst.

Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att den här frågan behandlas i den positiva anda som Bengt Lindqvist ger uttryck för här och att man inte fastnar i formalia. Bengt Lindqvist hänvisade till att kyrkan har egen beskattningsrätt. Men den har faktiskt kommunerna också — den borgerliga kommunen har egen beskattningsrätt men kan ändå få statsbidrag för barnomsorg. Det borde också kyrkan få. Jag vill vidare understryka, som också Bengt Lindqvist gjorde, att det framstår som mycket märkligt att frikyrkor, muslimer, katolska församlingar och ideella organisationer kan få statsbidrag till barnomsorgsverksamhet men inte svenska kyrkan. Den frågan måste vi helt enkelt lösa. Frågan har med anledning av bl.a. centermotioner varit uppe vid olika tillfällen i socialutskottet. Då har ett enigt utskott uttalat sig mycket positivt.

Men vad som också måste lösas är frågan om kyrkan skall kunna vara huvudman. Det jag citerade var alltså socialutskottets uppfattning, och egentligen borde den också vara regeringens. Jag tolkade Bengt Lindqvists uttalande här så. Bengt Lindqvist har tidigare vid flera tillfällen deklarerat att statsbidrag skall utgå utom till daghem som startas i uppenbart vinstsyfte. Då måste svenska kyrkan kunna inrymmas i begreppet ideell organisation. Det måste väl betraktas som märkligt att barnomsorg med svenska kyrkan som huvudman skall betraktas som olaglig. Det är i stället självklart att kyrkan och frikyrkan skall kunna ta initiativ och gå in i den sociala samhällsuppgift som man kan bistå med på detta område.

Herr talman! I den kyrkliga historien är den sociala verksamheten en mycket viktig del. Vi kan gå tillbaka till den första kristna tiden och följa kyrkans historia fram till vår tid i vårt eget land och då finna att kyrkan under alla epoker haft social verksamhet som en viktig del. Det har varierat i olika tider, men den har ändå funnits där. I dag är barnomsorg och kontakt med barn och ungdomar en viktig social verksamhet. Vi skulle också kunna peka på missbrukarvården och se på äldreomsorgen. Det skulle vara helt orimligt om svenska kyrkan inte skulle kunna fortsätta att bedriva viktig social verksamhet för barn, medelålders och gamla i olika sammanhang, därför att svenska kyrkan arbetar under en speciell kyrkolag eller därför att det på annat sätt framstår som problematiskt utifrån olika författningar. I så fall måste vi ändra på författningarna. Vi kan ju inte ändra på en mycket viktig del av kyrkans traditionella verksamhet. Jag tycker inte att detta behöver vara särskilt komplicerat, och det behöver inte heller ta särskilt lång tid. Jag tycker att jag hittar en ljusning i statsrådet Lindqvists besked att han tycker att vi på något sätt måste finna former för detta. Och jag tror att vi kommer att göra det, för vi måste göra det. Det är orimligt med de förhållanden som vi har i dag. Resultatet får inte bli sådant att vi stänger möjligheten för alla kyrkor och samfund att bedriva barnomsorgsverksamhet. Det skulle vara ett oerhört steg tillbaka. Det är alltså nödvändigt att snabbt lösa frågan för svenska kyrkan.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen nu också vill uppmuntra mångfalden inom barnomsorgen. Svenska kyrkan har beskattningsrätt, säger statsrådet Lindqvist, men det har också primärkommunerna. Jag hoppas att statsrådet också fortsättningsvis behandlar den här frågan med snabbhet, så att de föräldrar som väntar på att få en kristen förskola inom svenska kyrkans ram också skall kunna få det.
Herr talman! För formens skull vill jag till sist påpeka att vad diskussionen gäller är inte om svenska kyrkan skall kunna bedriva olika verksamheter på det sociala området, utan frågan är om det skall utgå statsbidrag till sådan verksamhet. Jag vill också peka på att socialtjänstlagen ger primärkommunerna mycket bestämda uppgifter på det sociala området. Och jag tror inte att någon på fullt allvar kan mena att man i begreppet kommunal verksamhet i det fallet kan tolka in också verksamhet i den kyrkliga huvudmannens regi. Det har naturligtvis inte varit avsikten att man skulle kunna göra det. Med det tillägget vill jag upprepa att jag är beredd att se på hela den här problematiken, med utgångspunkt från att det borde vara möjligt att skapa alternativa barnomsorgsformer som bygger på de värderingar som finns inom statskyrkan också. Jag tycker det är orimligt med de skillnader som finns i det fallet i dag. Jag är av den uppfattningen att detta borde gå att genomföra inom de nu gällande alternativa barnomsorgsformerna, med vissa smärre ändringar. Detta får vi se på.

Herr talman! Alternativ inom andra verksamhetsområden är faktiskt inte främmande för svenska kyrkan. Kyrkan bedriver redan annan verksamhet, t.ex. bland missbrukare, utslagna och också bland äldre, bl.a. genom den diakonala verksamheten. Nu gäller det barnen. Det finns många intresserade föräldrar, och från kyrkligt håll vill man gärna gå in i detta arbete — jag vill understryka det. Riksdagen har också ställt sig bakom en positiv inställning till kyrklig barnomsorgsverksamhet, och ett enigt kyrkomöte har, som statsrådet nämner i svaret, beslutat att hos regeringen begära sådana förändringar i lagstiftningen att svenska kyrkans församlingar skall jämställas med andra trossamfunds församlingar just beträffande möjligheten att få statsbidrag till barnomsorgsverksamhet. Det är självklart att kyrkan får bedriva sådan verksamhet, men vad vi nu diskuterar är om statsbidrag skall utgå. Regeringen har på senare tid ändrat sitt tidigare hårdnackade motstånd mot alternativ. Därför vill jag uttrycka förhoppningen att det verkligen kommer att betraktas som självklart att svenska kyrkan jämställs med ideella organisationer i statsbidragshänseende. Jag tycker också att Bengt Lindqvist låter positiv till detta och tolkar det så att han inte avfärdar en sådan utveckling. Att det går för föräldrar att starta ett daghem i kooperativ form och med kristen inriktning är helt klart. Lika klart måste det vara att svenska kyrkans församlingar kan stå som huvudmän för kristen verksamhet bland barn och ungdom just i omsorgsform. Många är intresserade av barnomsorgsarbete i kyrklig regi. Det är därför angeläget att ett besked kommer snart. Det är också angeläget att beskedet blir positivt, och efter den här diskussionen kan man säkert utgå ifrån att så blir fallet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Fortfarande finns det mellan 3 000 och 4 000 CP-skadade som är födda innan barnhabiliteringen kom i gång under 1950-talet. De har aldrig fått någon habilitering över huvud taget under sin barndom. En del av dem vistas fortfarande på hem för utvecklingsstörda eller på ålderdomshem, där de en gång placerades, därför att de på grund av motoriska handikapp, talskada eller nedsatt hörsel ansågs ”obildbara”. Några få av dem har sent i vuxen ålder fått sin hörsel förbättrad genom hörapparat, lärt sig att tala förståeligt, lärt sig att läsa och skriva och kunnat studera vidare. Men dessa hör till undantagen. I dag vet ingen hur många CP-skadade som finns bortglömda på institutioner som inte alls är anpassade efter deras behov. Ingen vet i dag hur många CP-skadade som fortfarande inte fått någon utbildning eller endast haft en mycket bristfällig skolgång. Det var först 1962 som det blev obligatorisk skolgång för alla handikappade. Samhällets kunskaper om hur vuxna CP-skadade har det är alltså i det närmaste obefintliga. Därför menar jag att en kartläggning över CP skadades situation i Sverige måste göras. Kommunerna måste aktiveras. Jag kan berätta om några CP-skadade jag mött. I mitten av 1960-talet mötte jag Viola, som då var 50 år. Hon kunde inte läsa, hade svårt att tala men kunde gå hjälpligt. Hon bodde fortfarande hemma hos sin mamma. Hon hade aldrig varit ute i en affär och handlat. Jag trodde, precis som alla andra, att hon var utvecklingsstörd. Sommaren därpå träffade jag henne igen. Nu kunde hon läsa. Hon hade fått hjälp och rörde sig mer i samhället. Sedan mötte jag Harry. I mitten på 1960-talet var han i 35-årsåldern. Han hade heller aldrig fått gå i skola. Han hade bott hemma hos sin mamma. I dag är han fil. kand. och förvärsarbetar. Jag mötte Florence, som bott hela sitt liv på ålderdomshem, innan hon efter en lång kamp som medelålders lyckades bevisa för myndigheterna att hon kunde klara ett eget boende. Jag mötte Jan, som är jämngammal med mig och född i Stockholm liksom jag. Medan jag som Stockholmsbarn var en av de första som fick gå igenom den nya fina grundskolan, som kom på 1960-talet, placerades Jan på Slagsta, en stor institution för utvecklingsstörda. Först när Jan blev vuxen kunde han på eget initiativ slå sig fram, skaffa bostad och jobb på den öppna arbetsmarknaden och till sist bevisa vilken förmåga han hade. Men ärren i själen sitter naturligtvis kvar. De här människorna har lyckats. De har från ett totalt underläge slagit sig fram. Men hur många finns bakom dem? Ingen vet. Det enda vi vet är att de finns. Och bara den vetskapen borde vara tillräcklig för oss för att nu agera. Det är ovärdigt ett svenskt välfärdssamhälle att inte ta vara på dessa människors möjligheter. Det är ovärdigt att låta deras liv gå utan att de någonsin fått möjlighet att leva efter sina egna förutsättningar. Man skall aldrig jämföra handikappgrupper. Men det är tveksamt om någon annan grupp har så negativa och dessutom felaktiga föreställningar om sitt handikapp i omlopp ute i samhället som just de CP-skadade. I skolorna är fortfarande ”du är CP” beteckningen för den som anses ”knäpp” och ”fånig”. Jag vet inte om någon annan handikappgrupp så Prot. 1986/87:18 uttalat får vara måltavla för vad som anses negativa egenskaper. De 4november 1986 fördomar och bilder som därmed skapas förs vidare till nästa generation och = AY. ap roa präglar hela vuxenvärldens förhållningssätt. Jag har i år, här i Stockholm, mött en åttaårig CP-skadad, ”lyckligt” integrerad i ett vanligt fritidshem, och sett hur barnen använder alla de här glåporden mot honom. CP-gruppen har svårt att föra sin egen talan, just därför att de har fått så dålig utbildning och ofta finns på institutioner. Våra kunskaper är mycket dåliga. Därför måste samhället ta initiativ till en kartläggning. Och det är bråttom. Med största sannolikhet sitter just nu flera tusen CP-skadade, mycket dåligt utbildade, i ett osjälvständigt boende utan någon meningsfull sysselsättning. Jag noterar statsrådets starka inlevelse och förståelse för situationen. Bengt Lindqvist poängterar också hur lyckosamma andra kartläggningar på handikappområdet har varit. Kan jag därför tolka Bengt Lindqvists uttalande så att en kartläggning skall ske, utan att han därför tar ställning till exakt hur den praktiskt skall genomföras? När det gäller den uppsökande verksamheten vill statsrådet med kraft understryka hur viktig denna är. Samtidigt vill han inte att regeringen skall göra någonting konkret. Jag tror att det behövs. Okunskapen hos de uppsökande myndigheterna är så stor — ja, ibland är man t.o.m. rädd att möta CP-gruppen — att de inte kan hantera den uppsökande verksamheten. Jag tror därför att regeringen måste hjälpa kommunerna med ganska konkreta råd.

Herr talman! Får jag, efter den väldigt övertygande argumentering som Margareta Persson har presenterat och som återigen påminner mig om vilken allvarlig situation de vuxna CP-skadade befinner sig i, säga att min mening är att en kartläggning bör komma till stånd. Jag kan däremot inte i dag ta ställning till hur den skall ske, men det finns ju olika modeller. Både socialstyrelsen och statens handikappråd har varit involverade i kartläggningar av det här slaget, som jag har pekat på i mitt svar. Jag menar alltså att ett sådant initiativ bör tas som resulterar i en kartläggning. Jag vill också påminna om en ånnan metod, som visserligen är tidskrävande, nämligen att göra detta på landstingsnivå. En sådan kartläggning görs för närvarande med medel från socialdepartementet inom Örebro läns landsting. Självfallet skulle det ta mycket lång tid om vi skulle vänta på en sådan I lösning över hela landet. Jag tror därför, precis som Margareta Persson, att | det är en riksomfattande kartläggning vi måste försöka att få till stånd.

Herr talman! Den uppsökande verksamhetens betydelse har ju understrukits mycket kraftigt i socialstyrelsens allmänna råd. Jag måste utgå från att den markering av denna verksamhet som de allmänna råden innebär medför en ökad aktivitet på den kommunala sidan. Dessutom är det så att socialberedningen i sitt betänkande om vissa socialtjänstfrågor också har behandlat den uppsökande verksamheten och poängterat dess betydelse. Detta betänkande remissbehandlas nu, och i uppföljningen av det får vi ta ställning till om ytterligare markeringar av denna verksamhets betydelse är befogade.

Herr talman! Då JO-ämbetet inrättades i samband med tillkomsten av 1809 års regeringsform, skedde det inte utan strid. Anhängarna av detta nya ämbete såg däri ett värn mot maktfullkomlighet från de under kungen lydande myndigheternas sida. Eftersom kungen hade sin justitiekansler för tillsyn avämbetsmännen, ansågs det lämpligt att riksdagen fick en justitieombudsman med liknande uppgifter. Motståndarna mot JO-ämbetet ansåg å andra sidan att väktaren över lagarnas efterlevnad borde verka under kungens tillsyn och på hans vägnar. Trots motståndet har vi alltså sedan 1809 en legal dubbelkontroll med justitiekanslern som regeringens högste tillsynsman och justitieombudsman nen som riksdagens. Det råder här i riksdagen en bred enighet om att detta är en god ordning som bör bestå. Men för att JO-ämbetet skall kunna fullgöra sina uppgifter att, för att citera regeringsformen, ”utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar” är det nödvändigt att fortlöpande göra översyn av dess organisation och arbetsuppgifter. Därför har JO-ämbetet under de senaste 20 åren varit föremål för översyn vid tre skilda tillfällen. När riksdagen senast, år 1975, beslöt om en viss reformering av JO ämbetet förutsattes att en utvärdering av reformen skulle ske sedan tillräckliga erfarenheter av den vunnits. Det var mot denna bakgrund som 1983 års JO-utredning tillkom. Den hade för övrigt aktualiserats av ett antal motioner, där det framställdes krav på översyn av JO-ämbetet. Denna utrednings arbete har visat att JO-ämbetet till stora delar fungerar väl men att vissa förändringar behövs. Det är inte några stora förändringar som föreslås av JO:s verksamhet, varken av utredningen eller av utskottet. Förslagen till förändringar är för den skull inte betydelselösa, utan de är avsedda att göra JO-ämbetet bättre skickat att fullgöra sina uppgifter. Särskilt utskottets förslag i vad gäller organisationen innebär betydelsefulla förändringar av nuvarande förhållanden. I den viktiga frågan om JO uttalandenas genomslagskraft har utredningen inte funnit belägg för att JO:s uttalanden under senare år minskat i auktoritet. Det är tvärt om tydligt att JO:s uttalanden efterlevs. I de grundläggande frågorna om JO-ämbetets ställning som ett extraordinärt organ, om formerna för JO:s kontroll av den offentliga verksamheten och om omfattningen av hans tillsynsområde föreslås inga förändringar. Beträffande tillsynens inriktning har utskottet samma uppfattning som vid 1975 års reform, att klagomål från enskilda prioriteras högt i förhållande till andra arbetsuppgifter. Under de första hundra åren av sin verksamhet var det främst genom egna initiativ, såsom inspektioner och granskningar, som JO fullgjorde sin uppgift. Antalet klagomål var utifrån våra utgångspunkter synnerligen blygsamt. Under hela den första hundraårsperioden uppgick det sammanlagda antalet klagomål till endast ca 7 000, vilket motsvarar vad som nu kommer in på drygt två år. I dag är det främst handläggningen av klagomålen som styr JO:s verksamhet.Övriga uppgifter, såsom inspektioner och s.k. projekt, hinner JO utföra endast i begränsad omfattning. Utskottet har inte funnit anledning att frångå den av utredningen framförda åsikten, att det är av största betydelse att vägen till JO står öppen och att klagomål inte bör avvisas endast för att JO skall hinna med annan verksamhet. Utskottet anser emellertid att det får ankomma på JO själv att bedöma vilka verksamhetsformer som bäst gagnar syftet med JO:s verksamhet. Då det gäller JO:s granskning av kommunala organ som har hand om statlig verksamhet är det angeläget, framhåller utskottet, att verksamheten intensifieras. Här föreslås ingen särskild lagregel, utan utskottet anser att JO här liksom på andra tillsynsområden själv bör få avgöra den närmare inriktningen. yttrande till justitieutskottet i våras att frågan om tjänsteansvaret skall ses över, med en reell skärpning av straffansvaret som utgångspunkt. Riksdagen beslöt senare under våren på justitieutskottets förslag att begära en sådan översyn. Utredningsarbetet har nu påbörjats inom justitiedepartementet. Beträffande ämbetets organisation föreslog utredningen som bekant att JO skulle göras om till ett enmansämbete. Vid sin sida skulle JO ha tre högre tjänstemän, som kallades rättschefer. Remissinstanserna var delade i uppfattningen om antalet ombudsmän. Liksom utredningen ser utskottet fördelar med ett enmansämbete. Man skulle då kunna få en mera sammanhållen organisation. Ett enmansämbete är också enligt utskottets mening av godo för att ämbetets auktoritet skulle kunna upprätthållas. Det skulle också vara en garant för en enhetlig praxis. Det har inom utskottet funnits starka sympatier för ett enmansämbete, men vi har också gjort bedömningen att det finns nackdelar. Ett särskilt problem har enligt vår mening varit den omfattande delegation av beslutanderätt till tjänstemän som i så fall skulle krävas. Utskottet har ifrågasatt om man inte med hänsyn till JO:s arbetsbörda fick gå ännu längre i vad gäller delegation än utredningens förslag. Men i så fall skulle mycket av JO-ämbetets särskilda karaktär gå förlorat. Detta har lett utskottet till den slutsatsen att JO måste biträdas i sitt arbete av personer som valts till sina ämbeten av riksdagen. Vi har funnit att det ligger ett stort värde i att samtliga JO i så fall just är valda — jag begagnar alltså det ordet — av riksdagen. Vi har starkt övervägt vad dessa ombudsmän skulle kallas, och slutligen har utskottet stannat för att föreslå att organisationen skall bestå av en chefs-JO — en chefsjustitieombudsman — och tre justitieombudsmän. Men för att man med denna organisation också skall ytterligare markera ett sammanhållet JO-ämbete, så föreslås en mer markerad roll för chefs-JO. Det är denne som skall ha det övergripande ansvaret för verksamheten och för ämbetets organisation. Det är han ensam som skall bestämma över arbetsordningen, och han skall bestämma inriktningen i stort av verksamheten. Chefs-JO kan, när ett ärende kommer in, besluta att själv handlägga ärendet oberoende av den fastställda arbetsordningen. Avsikten är att verksamheten skall vara mer flexibel än den är för närvarande. Utskottet har emellertid funnit det viktigt att markera att varje JO är helt självständig i sin ärendeprövning. Det är alltså inte meningen att chefs-JO skall överta ett påbörjat ärende från en annan JO, och det är inte heller fråga om att chefs-JO skall bedriva någon form av överprövning av de övriga ombudsmännens beslut. Enligt vår mening har en nackdel med den nuvarande organisationen varit att den tenderat att utvecklas till skilda ämbetsverk, vart och ett med en ombudsman som chef. Detta har i första hand inneburit nackdelar när det gäller förfogandet över personalen. Vi har ansett det viktigt att personalen skall kunna utnyttjas för ämbetet i dess helhet. Chefs-JO får i arbetsordning eller på annat sätt ange de närmare riktlinjerna för hur personalen skall disponeras. Vi framhåller bara allmänt i vårt betänkande att personalens nuvarande bundenhet till en viss JO bör upphöra. Det uppkommer naturligtvis vissa övergångsproblem i samband med att den nya organisationen träder i kraft. Utskottet föreslår därför att de nuvarande ombudsmännen i princip skall få arbeta på oförändrade villkor tills deras mandatperioder går ut. Även i fortsättningen skall ju JO:s mandatperioder vara fyraåriga. Beträffande övriga tjänstemän har, som framgått av vad jag tidigare sagt, beslutanderätten lagts på chefsombudsmannen. I den mån det skulle bli aktuellt med personalminskning får detta lösas genom naturliga avgångar. Utskottet uttalar sig, liksom utredningen, för att antalet byråchefer i framtiden inte bör vara fler än fyra. Frågan om kanslichefstjänstens bestånd får prövas när den nuvarande kanslichefen lämnar sin befattning. I betänkandet uttalas särskilt att de föreslagna organisationsförändringarna inte bör inverka på de nuvarande byråchefernas och andra ordinarie handläggares tjänsteförhållanden. Dessa bör alltså få behålla sina tjänster. Som framgår av betänkandet anser utskottet det viktigt att JO:s självständiga ställning i förhållande till riksdagen består. Riksdagen skall alltså aldrig kunna påverka JO:s befattning med enskilda ärenden eller ta initiativ till att JO tar upp ärenden. Däremot anser utskottet det mycket värdefullt att JO i ökad omfattning sänder över sina beslut till berört riksdagsutskott då JO vid avgörande av ett ärende uppmärksammat ett förhållande som han anser bör föranleda lagstiftning eller annan åtgärd. Herr talman! Som jag inledningsvis nämnde stod det strid om JO-ämbetet då det för nära 200 år sedan inrättades. Situationen är i dag en helt annan. Då frågan om en viss omorganisation av JO-ämbetet har prövats i utskottet, har det funnits en strävan att vi skulle försöka nå enighet. Mitt eget parti, liksom Övriga partier, har ansett det vara värdefullt att om möjligt nå fram till enighet. En och annan har naturligtvis sina hjärtefrågor, och några har velat markera detta genom särskilda yttranden. Jag är dock glad att kunna konstatera att det är ett enigt utskott som här framlägger ett förslag för riksdagen.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

Herr talman! JO-institutionen utgör en viktig del av den svenska rättsstaten. Under senare år har ett antal länder infört motsvarande institution. Den är en av våra mest betydande exportartiklar. För varje medborgare är det viktigt att veta att han eller hon kan vända sig till JO med sina bekymmer. Varje myndighet skall veta att JO kan komma på inspektion, att fel och misstag inom myndigheten kan komma under JO:s prövning. JO har en viktig allmänpreventiv effekt. Vi skall, herr talman, vara rädda om vår JO-institution. Riksdagen har, som huvudman för JO-ämbetet, ett särskilt ansvar. Det skall understrykas att JO är ett riksdagens organ, inte regeringens. Ombudsmännen är en viktig del av riksdagens kontrollmakt. Det är betydelsefullt att denna kontrollmakt är effektiv. Riksdagen må ha upphöjts till första statsmakt i samband med den senaste grundlagsreformen, men reellt sett har riksdagen på flera områden fått allt svårare att hävda sin auktoritet både mot regering och mot byråkrati. JO spelar en viktig roll som riksdagens förlängda arm. Den fråga vi måste ställa oss är hur effektiv JO är. Har utvecklingen härvidlag gått i rätt riktning? Herr talman! Det är inte lätt att ge ett bestämt svar på den frågan. Tendensen i debatten om JO-ämbetet under senare år ha dock varit klar: JO har fått allt svårare att hävda sin auktoritet och minskat i betydelse. Om det verkligen är så skall jag inte här försöka döma om. Men bara det faktum att en sådan debatt förs måste ge anledning till funderingar och förhoppningsvis åtgärder. Den JO-utredning som tillsattes för några år sedan var ett resultat av bl.a. motioner från moderata samlingspartiet. Rapporter om direkt upprörande fall av myndighetsmissbruk, där en enskild människas tillvaro kunde slås i ruiner på grund av godtycke eller oskicklighet, hade blivit allt vanligare. Den kompensation som i bästa fall erbjuds den drabbade är skrattretande. Den upplevs med rätta som ett hån. Men, herr talman, får den ansvarige något straff? Nej, normalt sitter han i orubbat bo, fortsätter sin reglerade befordringsgång. Han drabbas inte heller ekonomiskt. Han mister inte sitt jobb. Han hängs inte ut till allmänt beskådande. Moderata samlingspartiets representant i JO-utredningen, Gunnar Biörck i Värmdö, skrev i ett särskilt yttrande att JO borde utrustas med ett bart huggande svärd, som skulle kunna hugga in på den byråkrati som inte såg till att rättssäkerhetens elementära krav uppfylldes. Gunnar Biörcks uppmaning om det bart huggande svärdet får väl tolkas bildligt och inte bokstavligt. Men det finns anledning att understryka vikten av det som Gunnar Biörck hävdade i utredningen, att JO-ämbetet måste uppfattas som en effektiv institution som har maktmedel till sitt förfogande och som inte tvekar att gripa in på medborgarnas sida. Den fråga som vi då måste ställa oss är om JO-ämbetet har effektiva maktmedel till sitt förfogande och om och hur dessa används. Låt mig tala klartext, herr talman. Jag tycker det är betecknande att endast fem åtal väcktes av JO-ämbetet under det föregående år som vi nu är i färd med att granska i konstitutionsutskottet. Jag är medveten om svårigheterna här, men en annan politik från ämbetets sida tror jag inte skulle skada. Mitt råd till JO är: Åtala mera! Tag det inte som en prestigeförlust för ämbetet om åtalet någon gång skulle ogillas. Herr talman! Konstitutionsutskottet har efter långvariga diskussioner nått enighet i organisationsfrågan. Det innebär att vi också i fortsättningen får fyra av riksdagen valda ombudsmän, varav en chef. Med fyra ombudsmän borde det rimligtvis finnas möjligheter till en snabb och effektiv handläggning av klagomålsärendena. Det måste förutsättas att varje ombudsman normalt ägnar sig på heltid åt sitt ämbete, så att balanserna kan betas av och väntetiderna minska. Klagomål över att det tar lång tid hos myndigheterna skall normalt inte behöva innebära att väntetiden också hos JO blir lång. Med fyra ombudsmän bör det finnas möjligheter att från allmänhetens synpunkt få kontakt med och få beslut av en person som ytterst är ansvarig direkt inför riksdagen. Vi har tyckt att det har varit värdefullt. Jag förutsätter att ombudsmännen också i for:sättningen i sin utövande verksamhet kan arbeta precis med den självständighet som har varit fallet hittills. Herr talman! Föreliggande betänkande är en kompromissprodukt. Det hade, enligt min mening, varit önskvärt att ge JO ytterligare maktmedel. Men det måste anses vara av största vikt att JO:s uppdragsgivare, riksdagen, står enig bakom riktlinjerna för det framtida JO-ämbetet. Utskottets arbete har präglats av detta. Inte minst utskottets ordförande har varit inställd på och arbetat för att uppnå bred enighet, vilket också har skett. Jag tycker att det är bra. Det hade inte varit lyckat om JO-ämbetet hade varit utsatt för en strid när vi nu gör vissa reformer. Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan i förhoppningen att det, tillsammans med det återinförda tjänsteansvaret, skall leda till att JO-ämbetet blir det effektiva instrument för att skydda enskilda människor mot myndighetsövergrepp som är en nödvändighet i en rättsstat. Låt mig tillägga: Vi kan inte vänta alltför länge på att ämbetsansvaret verkligen skall återinföras. Vi vet att det ibland kan gå mycket snabbt för regeringen att få fram förslag till riksdagen, om viljan finns, och det är min förhoppning att riksdagen skall kunna fatta beslut om ett återinförande av ämbetsansvaret senast under vårriksdagen 1988.

Herr talman! Arbetet med att ta fram en mera slagkraftig JO-organisation är inte avslutat. En skärpning av tjänsteansvaret finns inte med i detta förslag. JO:s möjligheter att agera lika mot kommunala tjänstemän som mot statliga är inte heller fullt genomförda. Båda dessa frågor har hänvisats till nya utredningar, och det är en betydande brist. Jag vill ändå ge socialdemokraterna en eloge för att de har tagit de borgerliga motionerna om en skärpning av tjänsteansvaret på allvar. Folkpartiet, moderaterna och centerpartiet har genom sina motioner åstadkommit att riksdagen nu i enighet anser att en reell skärpning av straffansvaret för de offentligt anställda skall ske. Det har dock tagit lång tid, och det återstår att se om regeringen fullt ut kommer att fullfölja riksdagens beställning. När det gäller JO:s och JK:s möjligheter att gå till domstol och överklaga disciplinbeslut på det kommunala området råder det fortfarande oklarhet om huruvida vi kommer att få ett ordentligt förslag från regeringen. Den utredning som ser över detta skall nämligen bara analysera behovet av och förutsättningarna för en eventuell talerätt för JO. Visserligen säger utskottet att man har samma principiella inställning som folkpartiet och centern har redovisat i motioner, men någon beställning av ett reellt förslag har inte framställts. Vi har i ett särskilt yttrande framhållit att så borde ha skett. Herr talman! Utöver detta skall jag inte kommentera den utomordentligt stora vikten av JO i en demokratisk stat och inte heller de nu föreslagna ändringarna i JO-organisationen. Mina utskottskolleger Torgny Larsson och Anders Björck har redan gjort det, och jag yrkar bifall till förslaget.
Herr talman! Att garantera rättssäkerheten för den enskilde och en korrekt och rättvis behandling av den enskildes angelägenheter tillhör de viktigaste uppgifterna för samhällets olika officiella organ. Det är uppgifter som ingalunda har minskat i betydelse under senare år. Ju mer samhällets verksamheter byggs ut, desto större blir den enskildes beroende och desto fler anledningar blir det till friktioner. Systemets snårighet i sig gör att riskerna ökar för att den enskilde inte kan bevaka sin rätt. Riksdagen har i dag att behandla ett betänkande om JO. Det bör emellertid, tycker jag, understrykas att rättssäkerheten i samhället inte bestäms av JO allena, som man ibland skulle kunna tro när man läser en del debattinlägg. Det viktigaste är naturligtvis att vi rent allmänt har ett väl fungerande rättssystem. Där är ett tillvaratagande av den enskildes rätt en huvuduppgift, inte bara för speciella organ utan för förvaltningen som helhet. Jag brukar påminna om i debatter av detta slag, och jag gör det igen, att det är av mycket stor vikt att de lagar som antas av denna kammare är väl genomtänkta, bearbetade, begripliga, lätta att tillämpa och i förväg väl analyserade vad gäller tänkbara effekter. Många av de rättsfall som, helt förståeligt, har upprört allmänheten har sin orsak mindre i vrångsynta tillämpare än i brister i lagstiftningen som sådan. Detta bör enligt min mening vara ett memento för oss som lagstiftare. Det är många gånger alltför lätt — jag vill påstå att det gäller även riksdagsledamöter — att klaga på tillämparna när bristerna i själva verket ligger hos uppdragsgivarna, dvs. i lagstiftningen som sådan.

Det är bra att ha ett sådant fristående organ, ansvarigt direkt under riksdagen, som har en övergripande uppgift att ständigt hålla ögonen på rättsläget.

Vad vi i utredningen kunde konstatera var att mycket av det allmänna talet om att JO hade blivit en papperstiger, att JO var tandlös och liknande inte kunde beläggas. Vi kunde finna att en anmärkning från JO fortfarande är en allvarlig sak för den som drabbas. Människor nonchalerar inte de uttalanden och ställningstaganden som gjorts från JO. De rättar sig efter dem i de allra flesta fall. Detta har också bestyrkts av remissutlåtandena över JO-betänkandet. En fördel med den utredning som har gjorts — som sedan i slutskedet kan tyckas inte ha lett till så mycket — är att man har rensat luften på en rad punkter, där det är mycket lätt att tillämpa allmänna talesätt. Jag tycker att det är mycket värdefullt att JO bevaras som en extraordinär, viktig resurs på rättssäkerhetens område. Det har funnits det ena uppslaget efter det andra om att JO skulle tilldelas alldeles speciella uppgifter vad gäller polisväsende, data, invandrare och liknande. För min del tror jag att det hade varit mycket olyckligt om man på det viset hade bundit upp JO vid alldeles speciella arbetsuppgifter. JO skall ju övervaka rättssäkerheten och behandla klagomål oavsett från vilka ämnesområden dessa kommer. Det är viktigt att detta understryks. När man säger att det hade varit önskvärt att ge JO olika nya maktmedel tycker jag att det åligger dem som rent allmänt framställer sådana krav att specificera dessa och konkret redovisa vilka maktmedel man ytterligare vill ge JO. Det är lätt att tala om besvärsrätt och liknande ting, men dessa måste då konkretiseras i faktiska förslag. Jag tycker att sådana i mycket hög grad har saknats i den allmänna debatten om JO. På en punkt är det uppenbart att JO:s möjligheter att ingripa har försvagats, nämligen med anledning av de förändringar som för ett tiotal år sedan genomfördes vad gällde ämbetsansvaret. Riksdagen har så sent som i våras beslutat att tjänsteansvar i någon form och kanske med vissa begränsningar skall återinföras, och det är, som tidigare talare varit inne på, en mycket viktig åtgärd. Vi har från centerpartiets sida väckt motioner i denna fråga, och vi tycker att det är mycket viktigt att det inte blir ett för långt dröjsmål på denna punkt.

Det har sagts att JO:s åtalsfrekvens borde öka. Jag har svårt att bedöma detta. Möjligheterna till åtal skulle naturligtvis öka om ett vidgat tjänsteansvar införs. Å andra sidan föreställer jag mig dock — och det tycker jag att man har lärt sig vid granskningen av de mål som JO haft att handlägga — att JO liksom vilken annan åklagare som helst måste göra en bedömning av om det finns en god grund för åtal. Åtal är ingenting önskvärt i sig, utan åtal bör naturligtvis vara ett uttryck för att JO vid sin granskning har kommit på oegentligheter som bör föranleda åtal. Vad sedan gäller olika meningar om JO:s kompetens, organisation och liknande kan jag i huvudsak hänvisa till betänkandet och till de särskilda yttranden som jag har avgivit antingen ensam eller tillsammans med andra. Vi framhöll från centerpartiets och folkpartiets sida redan i JO-utredningen att det är helt omotiverat att man skall ha skilda bestämmelser för möjligheterna att beivra fel begångna av kommunala tjänstemän resp. av statliga tjänstemän. För den enskilde är det naturligtvis fullständigt likgiltigt om vederbörande felbehandlats av en kommunal tjänsteman eller av en statlig tjänsteman. För den skull är jag litet förvånad över att utskottet inte kunnat gå med på en mera bestämd skrivning på denna punkt. Det måste enligt min mening bli så i framtiden att alla som utövar offentligt uppdrag måste vara underkastade samma ansvar och samma möjligheter till korrigeringar, oavsett var vederbörandes tjänst är förlagd. Till detta kommer också att huvudparten av den offentliga verksamheten numera bedrivs i kommunerna. Sedan har vi fått uppleva att det organisationsförslag som JO-utredningen lade fram har spolats. Det fanns en reservation. Jörn Svensson, som kommer efter mig på talarlistan, hade reserverat sig för ett bibehållande i stort sett av den nuvarande organisationen. Jag gratulerar gärna Jörn Svensson till en fullständig framgång på den här punkten. Men det är en framgång som jag har sett på med betydande tveksamhet. Jag hade den uppfattningen när vi utredde frågan i JO-utredningen, och jag har den egentligen fortfarande, att det finns väldigt goda skäl för att återgå till ett enmansämbete. Jag har redovisat de skälen i ett litet särskilt yttrande. De har återkommit också i många remissyttranden. Risken med det nuvarande systemet är naturligtvis att hela JO-ämbetet så småningom mister en hel del av sin speciella karaktär, och därmed också sin speciella auktoritet, och blir ett slags allmänt rättsvårdande ämbete bland många andra. Det tycker jag vore skada. Det är väldigt viktigt att fortgående lyfta fram JO-ämbetet som en speciell resurs med speciella traditioner och särskilda uppgifter. Men nu har det blivit på det här sättet och det får vi leva med. Jag föreställer mig att när det har gått några år kommer det en diskussion igen om JO-ämbetet. Då får vi göra en utredning på nytt, som kanske inte heller den gången kommer att leda till så mycket, men som ändå har det värdet att vi får en ordentlig genomlysning av JO-ämbetet som sådant. Det tycker jag att vi skall ha med jämna mellanrum. Till slut vill jag gärna anknyta till vad någon tidigare berörde här i debatten. Jag har den bestämda uppfattningen att JO-ämbetet skall vara ett heltidsarbete. Det är med en viss förvåning man har kunnat konstatera att olika JO-ämbetsmän, samtidigt som de har klagat över den stora ärendebalansen och hur mycket de har haft att göra, ansett sig ha tid och krafter att ägna sig åt andra mycket tidskrävande uppgifter. Själva förekomsten av extrauppgifter av den omfattningen och det slag som finns styrker mig i den uppfattningen att arbetsbördan inte hade varit orimlig för ett enmansämbete organiserat ungefär på det sätt som JO-utredningen föreslog. Jag har dristat mig ibland i diskussionen att göra parallellen till justitiekanslersämbetet. Det är inte heller så, som en del påstår, att ärendemängden hos JO ständigt ökar. Vi har fått en stagnation. Jag tror att man kan förvänta sig att mängden under betydande tid framöver kommer att ligga kvar ungefär på den nivå där vi nu befinner oss.

Herr talman! Tre ting är kanske särskilt värda att nämnas i dagens diskussion om JO-ämbetet och dess framtid. Det första är att man fasthållit vid ordningen med fyra ombudsmän. Detta är i enlighet med den linje som vpk hela tiden under frågans behandling har hävdat — inte av dogmatiska skäl utan snarare av praktiska. Vill man ha en organisation där riksdagen genom val har verkligt inflytande, där valda företrädare har en rimlig chans att kunna överblicka tjänstemännens verksamhet och där ett ökat antal riktade inspektioner ute på olika förvaltningar — inspektioner som är behövliga med den stora offentliga sektor som finns — skall kunna genomföras under reell ledning av en ombudsman, då räcker det inte med en enda ombudsman. Det må finnas organisatoriska argument för en ordning med en enda ombudsman. Och jag tror inte att utredningar i olika ärenden sakligt skulle bli sämre av att de i större utsträckning än nu delegeras till tjänstemän. Men en grundtanke med hela JO-institutionen är ju ändå den auktoritet och initiativmöjlighet som förenas med en vald ombudsmans ställning. Vi har menat att en enda ombudsman aldrig skulle kunna besitta den kapacitet som en effektiv rättsövervakning i dag kräver. Den bibehållna ordningen med fyra ombudsmän ger också andra möjligheter till allsidighet och fördjupad kompetens hos JO-ämbetet. Den underlättar också den välmotiverade strävan som går ut på att Sverige äntligen någon gång skall få en kvinnlig justitieombudsman. Vårt parti har för övrigt kandidater, som vi räknar med att i nästkommande JO-val kunna föra fram. Den andra viktiga omständigheten är att JO-ämbetet kommer att få förstärkta möjligheter genom den utvidgning av straffansvaret i offentlig förvaltning som sannolikt blir följden av den utredning som har kommit till efter riksdagens beställning. Den tredje omständighet som jag skulle vilja peka på är denna: I den politiska diskussionen spårar man ofta en sorts strävan efter en idealmyndighet, en högsta instans över allt annat, som utan fruktan och tadel griper in mot felaktigheter och förmår ställa allt till rätta. Jag tror man måste inse att någon sådan nästan övermänsklig myndighet aldrig kommer att existera. Ett aldrig så väl fungerande JO-ämbete kommer inte att motsvara sådana krav på gudomlig rättvisa. Det förefaller ibland som om det i den svenska tanketraditionen finns en överdriven förlitan på att rättvisa skall komma ovanifrån, från en myndighet eller en kontrollinstans. Så är det ju i verkligheten inte. Rättvisa får människor genom att sluta sig samman och kämpa solidariskt. Först då kan de utveckla den kraft som på myndigheter av olika slag får den verkan att de går rättvisekraven till mötes. Detta gäller också JO-institutionen. Är den föremål för uppmärksamhet och intresse, då påverkar det dess sätt att fungera. Det är ett förhållande som folkliga organisationer och rörelser alltid måste påminna sig, detta så mycket mer som folkrörelser och politiskt förtroendevalda har en särskild roll som företrädare för de många människor som var för sig inte är starka nog att effektivt företräda — och föra talan för — sig själva. Med dessa korta kommentarer, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en liten randanmärkning som jag vill göra med anledning av vad Bertil Fiskesjö sade. Jag skall naturligtvis inte lägga mig ide åsiktsdifferenser som finns mellan honom och Jörn Svensson. Men Bertil Fiskesjö nämnde att Jörn Svensson hade nått en fullständig framgång då det gäller organisationen. Man kan naturligtvis diskutera om det skall vara en eller fyra ombudsmän, och det har ju också diskuterats i flera omgångar inom utskottet. Men det som för socialdemokraterna har varit viktigt, oävsett hur många ombudsmän det skall vara, är att chefs-JO — när vi nu till slut har fastnat för den beteckningen — verkligen skall ha en ledande roll, skall vara en chef som i verklig mening leder arbetet. Mot den bakgrunden tycker jag ändå att det föreliggande förslaget innebär en verklig förändring jämfört med den nuvarande organisationen. Jag hoppas att organisationen skall vara effektiv, samtidigt som alla de fyra personer som nu ändå kommer att verka som ombudsmän är valda av riksdagen.

Herr talman! Jag vill helt kort kommentera de reservationer som fogats till finansutskottets betänkande 1986/87:1. Frågan om offentlig upphandling har, som säkert riksdagsledamöterna känner till, varit uppe till behandling flera gånger tidigare. De borgerliga partiernas försök att effektivisera konkurrensen mellan offentlig och privat sektor har år efter år stoppats av socialdemokraterna med hjälp av kommunisterna. Att kommunisterna, som har en annan samhällssyn än vi övriga — de motarbetar ju frenetiskt ett effektivt näringsliv, där som bekant konkurrensen är en av huvudingredienserna —, hör ju liksom till bilden. Vpk-ledamöterna är oresonabla och inget att bry sig om. Men jag kan inte, herr talman, med bästa vilja i världen begripa att socialdemokraterna inte öppnar den offentliga sektorn för fri konkurrens, utan med vpk:s hjälp år efter år stoppar de borgerliga partiernas förslag. Den fria konkurrensen är ju något som är positivt för alla, något som hela samhället mår väl av. Utskottsmajoriteten viftar bort våra förslag. Man talar litet välvilligt om fri konkurrens inom vissa gränser, men det får inte gå för långt. Då tar man kommunisterna till hjälp och avslår de förslag på det här området som kommer från de borgerliga partierna. Utskottsmajoriteten har i sin skrivning en avslöjande mening. Man uttrycker sig på följande sätt: ”De — — — angivna fördelningspolitiska aspekterna måste få avgöra om produktion skall kunna ske även utanför den offentliga sektorn.” Hur kan en öppen och fri konkurrens inom den offentliga sektorn försämra villkoren för den enskilde medborgaren? Jag är säker på, att när Roland Sundgren om en stund skall tala, kommer han att agera som tidigare och som socialdemokratiska politiker i allmänhet gör: först några välvilliga till intet förpliktande uttalanden om att en begränsad konkurrens är bra, sedan ett definitivt nej till en bredare, friare konkurrens inom den offentliga sektorn. Det är egentligen ganska trist att socialdemokraterna inte går att tala till rätta, men vi har, herr talman, ingenting annat att göra än att idogt fortsätta vårt arbete på det här området. Kanske hösten 1988 jämnar vägen för en bättre tingens ordning genom en borgerlig valseger. Låt oss hoppas det, herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 som direkt gäller konkurrensfrågan. Till sist ett par ord om reservation 1. I denna har vi moderater, tyvärr ensamma, yrkat bifall till en motion om lagreglering av den kommunala upphandlingen. Som det nu är förutsätts att kommuner och landsting lojalt skall följa de upphandlingsreglementen som rekommenderats av Kommunförbundet. Det har tyvärr visat sig att detta inte sker. Det finns en mängd flagranta fall som visar att man struntar i upphandlingsreglerna. Därför, menar vi, bör den kommunala upphandlingen lagregleras. Jag yrkar med detta bifall även till reservation 1.